Herr talman! Min avsikt är att kommentera vår försörjningssituation i vad avser olja; den är ju någonting som bestämmer mycket av den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Jag skulle vilja börja med att ange hur den nuvarande lagersituationen ter sig. Här är det viktigt att skilja mellan olika lager, eftersom de olika begreppen snurrar runt i debatten. Till att börja med har vi vissa rent militära lager, men den lagerhållningen lämnar jag därhän i den fortsatta diskussionen. Sedan finns det s.k. beredskapslager för krig och avspärrning. Deras storlek är hemlig. Lagren tillåts variera säsongmässigt under året i en viss utsträckning. De byggs upp under höstmånaderna inför den kalla säsongen och tillåts minska under vårmånaderna. Lagringsplikt har föreskrivits dels storförbrukare — dvs. förbrukare som konsumerar mer än 5 000 m? per år —, dels oljeföretag som distribuerar mer än 20 000 m? per år. I samband med de försörjningsproblem som vi hade tidigare i år gjordes vissa uttag från de här lagren, så att lagren av eldningsolja 1 sjönk under föreskriven nivå. I princip skall de här lagren bara utnyttjas —det framgår ju av namnet — under krig eller avspärrning. Det är min bestämda uppfattning att beredskapslagren för krig och avspärrning inte får uppfattas som några extra buffertlager vilka som helst. För att undvika att så sker har statsmakterna möjlighet att utkräva vite av dem som inte håller föreskrivna lager. Sedan har vi ytterligare en typ av lager, nämligen de s.k. fredskrislagren. De skall utnyttjas i samband med s.k. fredskris, och med det avses ett läge där normal fredsstandard inte kan upprätthållas i produktion, sysselsättning, export och konsumtion på grund av importbortfall, i det här fallet av olja, dock utan att det samtidigt råder krig eller krigsfara i landet eller i vår nära omvärld. Lagren syftar alltså till att vi så långt som möjligt sinall kunna upprätthålla produktion, export och sysselsättning i den här typen av lägen och undvika störningar i viktiga samhällsfunktioner. Riskerna för den här sortens kris har ju ökat i hög grad under senare år, och det är därför beslut om att man gradvis skall bygga upp sådana lager har fattats. Lagren är alltså under uppbyggnad. Till skillnad från beredskapslagren för krig eller avspärrning består fredskrislagren i allt väsentligt av råolja, som är inlagrad i anslutning till våra raffinaderier. Meningen är att vi under sådana fredligare förhållanden skall ha möjlighet att inom landet raffinera oljan. Målet är att vi 1985 skall ha lagrat in 9,6 miljoner kubikmeter olja, och det är tänkt att motsvara 90 dagars normal konsumtion. Självfallet kan man i ett sådant läge få lagren att räcka längre, om man tillgriper olika konsumtionsbegränsande åtgärder. Det här är ett lagringsprogram i enlighet med våra internationella åtaganden i IEA. Fredskrislagren är också helt statsägda till skillnad från lagren för avspärrning och krig, som ligger ute hos olika förbrukare och distributörer. Man finansierar uppbyggnaden av dessa lager med en särskild beredskapsavgift, som f. n. uppgår till 7 öre per liter bensin och 18 kr. per kubikmeter olja. Men nu har vi hamnat i den situationen att vi fått kraftiga prisstegringar på olja. Då kommer dessa avgifter inte att räcka till för att täcka oljelagringsprogrammet. Det blir därför nödvändigt att aktualisera en höjning av avgifterna inom en nära framtid. De höga oljepriserna påverkar också konsumtionen av olja på olika sätt. Det kan mot den bakgrunden vara lämpligt att göra en granskning av lagringsmålen inom ramen för våra åtaganden i det internationella organet IEA. Utfallet av folkomröstningen om kärnkraft kommer vidare att avsevärt påverka i vilken riktning oljeförbrukningen kommer att gå, vilket i sin tur gör det angeläget att införa en sådan här kontrollstation vad gäller att bedöma de lagringsmål vi bör ha för fredskrislagren. Vi har en tredje typ av lager, de kommersiella lagren. Med det menar vi de lager som finns ute i distributionssystemet. Dessa lager ligger f. n. på en något högre nivå än normalt vad gäller eldningsolja 3-5, men de ligger klart under det normala vad gäller eldningsolja 1. Också i fråga om bensin ligger de kommersiella lagren under normal nivå. Detta kan i någon mån ha att göra med att bolagen håller på att avveckla lager som har en högre blyhalt än vad som kommer att vara tillåtet efter den 1 januari, men även om en sådan förklaring kan ges är situationen den att också nivån för de kommersiella lagren av bensin ligger under det normala. När det gäller lagren av eldningsolja 1 har vi alltså en ganska riskfylld situation. Om inte oljebolagen ökar sin import till Sverige över det normala för årstiden, så kommer de kommersiella lagren att vara tömda under de första månaderna nästa år. Hur utvecklingen blir är naturligtvis också beroende på vilken sorts väderlek vi får under de kommande vintermånaderna. Men en nedgång av de kommersiella lagren till noll får inte ske, och något sådant skall inte heller behöva ske, eftersom lagren ute på världsmarknaden synes vara synnerligen omfattande. En ljusglimt i sammanhanget kan vara att det antagligen har skett en viss extra upplagring av eldningsolja 1 ute bland konsumenterna så till vida att framför allt villaägare kan ha köpt på sig större kvantiteter i sina tankar än vad som är vanligt, och det utgör ju en extra buffert. Dessutom har överstyrelsen för ekonomiskt försvar byggt upp vissa extra lager av eldningsolja 1, som kan sägas balansera nedgången av de kommersiella lagren. Den totala lagersituationen inger inte någon omedelbar oro, men den är naturligtvis inte heller helt tillfredsställande. I varje fall är läget inte så krisartat att man skall behöva kräva att vi skall ha extraordinär beredskap och att vi inom de närmaste månaderna skall tvingas införa ransonering. Samtidigt måste vi givetvis beakta att det internationella oljeförsörjningsläget är så pass känsligt att det inte behövs några stora politiska förvecklingar i något oljeproducerande land för att man skall hamna i ett akut försörjningsläge. Med en så känslig marknadssituation kan det lätt inträffa att panikåtgärder vidtas från oljebolagens sida och från olika regeringars sida med brister och enorma prisökningar som resultat, vilket mycket snabbt kan leda till behov av en oljeransonering. Jag vill i anslutning till frågan om ransonering gärna understryka att det inte är så att regeringen tror att en omedelbar ransonering behövs, men oljemarknaden är faktiskt så pass känslig att slutsatsen måste bli att det vore lättsinne att utesluta nya internationella förvecklingar och inte försöka att på allt sätt ytterligare öka beredskapen för att kunna tillgripa en ransonering. Myndigheterna är i gång med att ytterligare bygga upp vår ransoneringsberedskap. De olika ransoneringssystemen har setts över, och vissa praktiska övningar har genomförts för de olika ransoneringsorganen. Det internationella fördelningsmaskineriet inom IEA har också testats. Jag anser ändå, herr talman, att det behövs ytterligare insatser på det här området. Förutom att en kanske drastisk nedskärning av förbrukningen måste åstadkommas på mycket kort tid skall målet för en ransonering vara att de enskilda människorna och de olika företagen behandlas så rättvist och obyråkratiskt som möjligt, så att man ute bland allmänheten i ett sådant krisläge skulle känna största möjliga respekt för de hårdhänta ingripanden som kunde bli nödvändiga. Jag avser därför att kalla de olika myndigheterna och organisationerna till överläggningar i syfte att ytterligare förbättra vår beredskap på området. Lagerhållning blir aktuell i krislägen. Ransoneringar kan komma i fråga endast i extrema prislägen. För att i görligaste mån undvika att hamna i kris fordras det att vi försöker säkra tillförseln och minska konsumtionen. Tillförseln kan förbättras, som fastlagts i energipropositionen i våras och i riksdagsbeslut, tack vare ett mångkanalsystem, dvs. att en rad oljebolag är verksamma på marknaden. Det statliga oljeföretaget SP spelar en viktig roll, eftersom många oljeländer strävar efter att vidga sina direkta försäljningar till andra länder och till andra regeringar. Våra övriga nationella oljeföretag spelar likaledes en betydelsefull roll för vår försörjningstrygghet. Detsamma gäller de multinationella företagen, och då bl.a. för att begränsa det politiska beroende som möjligen kan uppstå om vi helt skulle förlita oss till direkta oljeköp från andra länder. För att dessa andra företag skall i oförminskad omfattning kunna fortsätta att verka i Sverige fordras att de inte har anledning att uppfatta sig som mindre önskvärda här, t.ex. genom att statliga företag skulle tilldelas särskilda privilegier vad gäller själva distributionen inom landet. Föratt klara oljetillförseln spelar självfallet prispolitiken en stor roll. Vi kan konstatera att det inte är så enkelt att genom orealistiska prisregleringar avskärma oss från de påfrestningar som stigande oljepriser utgör. Om vi försöker att gå den vägen byter vi bara ut inflationsproblem och problem i bytesbalansen mot rubbningar i vår försörjning som kan bli än mer kännbara. Men vi kan inte låta priserna dikteras av spotmarknaden med de förödande konsekvenser detta skulle få för vår bytesbalans och för vår oljenota, som med de priser som nu synes vara aktuella hotar att uppgå till det svindlande beloppet av 30 miljarder kronor om året. Spotpriserna skall inte heller behöva slå igenom, eftersom en stor del av den olja vi behöver har gjorts tillgänglig av leverantörländer till lägre priser än spotmarknadens. De svårigheter man här står inför gäller att utforma en prispolitik som innebär en riktig och rimlig avvägning mellan dessa olika hänsyn. Om man inriktar sig på att i nuvarande situation hålla priser som ligger under spotmarknadens fordras det att man inte minskar företagens intresse av långsiktighet genom att man låter spotmarknadens priser, när de i en framtida situation kan komma att ligga under OPEC-priser, helt diktera den inhemska prisnivån. Priserna har sin betydelse inte bara för tillförseln av olja utan också för efterfrågan på olja. Även om efterfrågan kan förefalla okänslig för prisökningar är den säkert inte helt okänslig, särskilt inte på sikt när man haft tid att genomföra olika anpassningar och sparåtgärder. Efterfrågan dämpas inte bara genom de kraftiga internationella oljeprishöjningar som har skett utan även genom olika höjda skatter och avgifter. Utöver de skattehöjningar på energi som redan har aviserats måste vi, som jag här har antytt, överväga att höja den särskilda avgift som finansierar uppbyggnaden av fredskrislagren. Det kan bli fråga om höjningar med 5 å 10 öre på bensin och några tior per kubikmeter olja. Det vill synas som om vi har lyckats att pressa ned efterfrågan på och konsumtionen av bensin och olja, dels genom de stigande priserna, dels genom de olika sparåtgärder som har satts in. Vi antog här i Sverige som mål att pressa ned oljeförbrukningen med ungefär 7 96 i jämförelse med vad förbrukningen skulle ha varit. Det är självfallet svårt att bedöma hur stor framgång vi verkligen har haft med detta, men olika undersökningar som energisparkommittén har gjort tyder på att vi har haft en inte obetydlig framgång i denna strävan. Under första halvåret i år har vi haft en lägre förbrukning i absoluta tal av bensin än under motsvarande halvår året dessförinnan. Det är första gången på mycket lång tid som det har inträffat. Det kan tilläggas att vi har fått denna minskning av förbrukningen trots att det verkar som om turismen i Sverige — det gäller både svenskar och utlänningar — under sommarmånaderna har varit större än under motsvarande tid andra år. En återhållsamhet i efterfrågan på dessa vägar är nödvändig och önskvärd. Men det finns också en typ av nedskärning av efterfrågan som är mindre önskvärd, nämligen den som följer på en försvagning av konjunkturen och tillväxten. Höga oljepriser får lätt sådana verkningar. Åtgärder sätts in i olika länder för att bromsa den inflation som höjda oljepriser utlöser och för att rätta till hotande underskott i utrikeshandeln. Det är därför möjligt att f. n. konstatera att de prognoser som görs för den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren innebär nedrevideringar av de tidigare bedömningar som har gjorts. Detta innebär i sin tur en minskad oljeefterfrågan, men det är ett högt pris som man får betala för en anpassning. Det är därför angeläget att försöka slippa ifrån den typen av utomordentligt påfrestande anpassning. Tillsammantaget kan de direkta och indirekta verkningar som höjda oljepriser har på efterfrågan på olja faktiskt innebära att marknadsläget radikalt kan svänga. Jag tror inte att vi kan få någon tendens till långsiktigt sjunkande oljepriser, men vi kan på nytt få en marknad som kännetecknas av att spotpriserna ligger under OPEC-priserna, alldeles särskilt om OPEC priserna uppjusteras i samband med nästa OPEC-möte. Möjligheten att priserna på spotmarknaden svänger ökar av att det internationellt synes finnas mycket stora lager f. n. Det kan i sin tur vara förklaringen till att en del av de oljeproducerande länderna aviserar en nedskärning i sina produktionsprogram. Vi skall vara medvetna om att spotpriserna vanligen ligger under OPEC-priserna. Detta är precis vad man kan vänta sig, eftersom OPEC är en kartell som försöker höja priserna över den nivå som de, åtminstone på kort sikt, annars skulle ligga på. Det är faktiskt endast under kortare men desto mer intensiva perioder som spotpriserna har gått upp över OPEC-priserna. Vi befinner oss just nu i en sådan dramatisk period. Det är dessa våldsamma kastningar som skapar problem med ett så pass högt beroende av inköp till spotpriser som vi har, dels genom direkta köp på spotmarknaden, dels genom mer långsiktiga arrangemang på oljesidan som avräknas till spotpriserna. En möjlighet att spara olja är att växla över förbrukningen till andra energikällor. Ett nej i folkomröstningen till kärnkraft gör vår situation kritisk från oljeförsörjningssynpunkt, eftersom det ökar vårt oljeberoende och de ekonomiska och politiska risker som är förenade med detta. Herr talman! Eftersom stor uppmärksamhet självfallet riktas mot våra oljeförsörjningsproblem har jag här velat göra en redovisning av åtminstone vissa av de faktaförhållanden som ligger till grund för de överväganden som regering och riksdag har att göra och också i någon mån redovisa dessa överväganden. Jag vill understryka att jag gör denna redovisning i all anspråkslöshet, eftersom här tyvärr inte finns tillgängliga några dramatiska, nya och allt uppklarande åtgärder, det blir i stället i praktiken fråga om ett besvärligt styrande mellan Scylla och Charybdis.

Herr talman! Den andra Fälldinska regeringen avser enligt sin regeringsförklaring ”att föra en politik i hela folkets intresse”. Det avsåg också på sin tid den första. De tre år som har gått mellan de här deklarationerna har gett Sveriges löntagare och deras organisationer erfarenheter som gör att vi inte riktigt tror på dem. De bördor som var förenade med svångremspolitiken lades ensidigt på löntagarnas axlar. Det ömsesidiga förtroendet mellan statsmakten och arbetsmarknadens parter, som utgjorde grunden för den svenska modellen, sveks av trepartiregeringens markerade hänsynstaganden till framför allt arbetsgivarintressen. Den regering som nu sitter bygger på knappast möjliga majoritet, samtidigt som den fått ett förstärkt högerinflytande. De ”pro-fackliga krafterna” inom borgerligheten framstår som förlorarna i regeringsförhandlingarna. Jag vill också erinra kammaren om den stora tacksamhetsskuld som regeringen är skyldig Svenska arbetsgivareföreningen för dess massiva finansiella och moraliska stöd i denna valrörelse. På arbetsmarknaden skall vi nu genomföra en ny avtalsrörelse. Den såg inte lätt ut före valdagen, och jag tvingas konstatera att sett ur löntagarperspektiv har valresultatet gjort den ännu svårare. Låt mig därför ange hur vi från LO ser på förutsättningarna. Utgångsläget är att Sveriges löntagare under de borgerliga regeringarna har fått sin reala lön sänkt med ca 5 96. Målet för fackföreningsrörelsen måste i det läget vara att ta tillbaka så mycket som möjligt av förlorad köpkraft åt sina medlemmar. Samtidigt har naturligtvis medlemmarna inget intresse av att det sker på ett sätt som utsätter landets ekonomi för framtida faror. Den glättade bild vi under valrörelsen fick av Sveriges ekonomiska läge har nu närmast förbytts i sin motsats. Regeringsförklaringen ömsom skryter med vad som uträttats och ömsom varnar för vart ekonomin kan barka i väg om man inte för en lugn avtalsrörelse. Socialdemokratin pekade redan före valdagen på de svårigheter som kommer att möta oss under 1980-talet. Från LO:s sida är vi på det klara med att de orosmoln som nu börjar torna upp sig över världsekonomin för nästa år kommer att ge Sverige en successivt försvagad draghjälp utifrån. Redan är underskotten i bytesbalansen alarmerande. Fortsatta oljeprisstegringar kommer att förvärra läget. Vi bör dock ändå kunna förvänta oss en ökad tillväxt för 1980, som utöver nödvändiga avsättningar för ökade investeringar och export ger oss ett utrymme för standardhöjningar. En tillväxt byggd på ökad efterfrågan bör dock komma från exportsidan. Det innebär att det svenska näringslivets konkurrenskraft måste förstärkas så att vi kan sälja mer. Det innebär i sin tur att kostnadsökningarna och prishöjningarna måste hållas tillbaka. Det finns i det läget två vägar att gå. Det är för det första den breda, politiskt lätta, traditionella svångremslinjen, som åtminstone temporärt kan förbättra bytesförhållandet till utlandet. Men den vägen leder samtidigt till minskad tillväxt, ökad arbetslöshet och neddragna investeringar med åtföljande problem för framtiden. Sänkt standard för de breda befolkningsgrupperna blir följden. Det finns för det andra också en smal, politiskt svår väg. Den kräver en kraftfull och välavvägd politik för att hålla tillbaka prisstegringarna — inte minst impulserna från utlandet — och en begränsning av oljeberoendet. Den smala vägen innebär att regeringen skall motverka prisstegringstendenserna med en effektiv prisövervakning och kontroll där så är möjligt, genom revalvering där detta är lämpligt för att bromsa inflytandet av den internationella inflationen och genom konkurrensfrämjande åtgärder. Vidare kräver den smala vägen en skatteoch fördelningspolitik, som inte skapar stora och djupgående motsättningar på arbetsmarknaden. Det är bara en politik efter den smala vägen som kan lägga grunden till lugna lönerörelser, varigenom näringslivets konkurrenskraft kan förstärkas och därmed utrymme skapas för en inhemsk expansiv politik, med god tillväxt och full sysselsättning. Men om regeringen skulle välja den traditionella svångremslinjen, som Fälldins första regering gjorde och som högerregeringarna i exempelvis Frankrike och Storbritannien gör, då bäddar man för konfrontation med löntagarna. Och ansvaret för den konfrontationen faller helt på de politiskt ansvariga. Den smala och svåra vägen är möjlig att följa för ett litet land som inte har så stora andelar av världsmarknaden, även om de ledande länderna för en stagnationspolitik. Det bästa exemplet på detta är Österrike. Men det kräver insatser inte bara från regering och löntagare utan också i hög grad från företagare-arbetsgivare. De måste utnyttja en förbättrad konkurrenskraft för en offensiv försäljningsexpansion på de utländska marknaderna och inte bara till höjda vinster och utdelningar till aktieägarna. De måste också bedriva en offensiv investeringspolitik för att vidga basen för exportoch importkonkurrens och därmed på litet längre sikt möjliggöra en bättre balans med utlandet även inför utsikten av successivt höjda oljepriser. Fackföreningsrörelsen har inget inflytande på vilken av de här två beskrivna vägarna som regeringen väljer. Det lärde oss redan kontakterna med Fälldins första regering —s.k. diskussioner med parterna innebar bara att man tog del, inte att man lät sig påverkas av LO:s synpunkter. Jag vill påstå att den enda arbetsmarknadspart som kände sig till freds med det var Svenska arbetsgivareföreningen. Skrivningarna i regeringsdeklarationen ger heller inte stort hopp om att regeringen verkligen vill föra en politik i hela folkets intresse. Man talar alltjämt om sänkta marginalskatter och marginalskattespärr på ett sätt som pekar på att man vill vidga inkomstklyftorna, alltså gå på tvärs med fackföreningsrörelsens solidariska lönepolitik. Till det är då bara att säga att om regeringen söker konfrontation med löntagarna i sin fördelningspolitik, då skall den också ta sitt ansvar för det. Herr talman! På kort sikt känner fackföreningsrörelsen stor oro för vilka konsekvenser den andra Fälldinska regeringens politik skall leda till när det gäller avtalsrörelsen och fördelningspolitiken. På litet längre sikt känner vi en lika berättigad oro över vad som skall ske med sysselsättningen och näringspolitiken. Inte heller på den här punkten utgör regeringsförklaringen något särskilt klargörande dokument. Tyvärr lär man väl exempelvis inte i utfästelserna om att man vill sprida ägandet och motverka enskild maktkoncentration kunna tolka in en sinnesförändring när det exempelvis gäller löntagarfonderna, den enligt min mening enda verkningsfulla vägen att uppnå de mål som det talas om i regeringsförklaringen. Vi kan då för vår bedömning bara finna ledning i vad som gjorts under de borgerliga regeringsåren och i de dokument som tagits fram med tanke på framtiden, exempelvis Bjurel-delegationen. Dess värre är det då så, att näringspolitiken, som skulle behöva vara konsekvent och målinriktad, under de tre föregående åren uppvisade en del schizofrena drag. I sitt första skede styrdes den enligt den s.k. Åslingdoktrinen, som byggde på en stark tilltro till företagens eget sociala ansvar och på osynliga resurser från den s.k. akutmottagningen. Man socialiserade hejdlöst företagens förluster under den tiden, men inte så mycket mera. I sitt andra skede byggde den på helt frisläppta marknadskrafter. Samhället skulle, exempelvis i den problemdrabbade skogsindustrin, så litet som möjligt blanda sig i branschutvecklingen. Den icke-socialistiska regeringens kapitalistiska ideal skulle också praktiskt tillåtas slå igenom i industripolitiken. De här kapitalistiska idealens höga visa sjungs också i Bjurel-rapportens, eller som den ju även kallas, Fälldin-kommissionens, betänkande. Där argumenterar man för ökade lönedifferenser, sänkta marginalskatter och minskat generellt skattetryck, för försämrade sociala förmåner vid sjukdom och för otryggare anställningsförhållanden. Arbetare och tjänstemän skall stimuleras att arbeta mer genom en ökad användning av både morot och piska, men framför allt genom att man ökar konkurrensen mellan människor och vidgar klassklyftorna. Från fackföreningsrörelsens sida avvisar vi bestämt en borgerligt-kapitalistisk människosyn, som vill jaga ut oss i kylan att likt ensamma vargar slåss för överlevandet. I stället vill vi ha ett solidaritetens och samarbetets samhälle, vars värderingar också skall prägla arbetsliv och näringspolitik. I valrörelsen presenterade det socialdemokratiska partiet genomtänkta program för olika branschers utveckling. Vi vill satsa på en planmässig hushållning av våra gemensamma resurser för att skapa arbete åt alla. Därför vill Landsorganisationen ha en aktiv, offensiv och omfattande näringspolitik. På sikt tror vi att den nödvändiga förnyelsen av vårt näringsliv bara kan komma till stånd, om landets arbetare och tjänstemän blir delaktiga i kapitalbildningen genom förverkligandet av förslaget om löntagarfonder. Herr talman! Valresultatet var från många synpunkter olyckligt. Det skapade inte den grund för en kraftfull ekonomisk politik som skulle behövas i det ekonomiska läge som väntar Sverige under 1980-talet. Det innebär sannolikt att samhällsutvecklingen på en rad områden, liksom under den gångna treårsperioden, kommer att vridas tillbaka. Och det innebär, som jag här har varnat för, stora risker för att de breda löntagargrupperna också fortsättningsvis får bära den tyngsta bördan vid en ny svångremspolitik. Därför kommer fackföreningsrörelsen att slåss för en politik till det arbetande folkets försvar och i det arbetande folkets intresse.
Herr talman! Svenskt näringsliv kan i år skörda frukterna av den omläggning av den ekonomiska politiken och näringspolitiken som genomfördes 1977-1978. Nya oljeprishöjningar har emellertid utlöst nya problem i världsekonomin. Det finns dock anledning att här konstatera att vår situation i dag hade varit mycket bekymmersam om politiken från tiden 1973-1976 inte hade fått en avlösning av en mera realistisk ekonomisk politik från 1977. Jag vill till Gunnar Nilsson säga: Den politiken var ingen traditionell svångremspolitik, sett ur internationell synpunkt. Den hade medvetandet om det sociala ansvaret integrerat i sina dispositioner. Den kombinerades dessutom med en mycket omfattande satsning på att säkra sysselsättningen i svenskt näringsliv. Gunnar Nilsson sade här nyss att den inriktades på att socialisera förluster i näringslivet. Det är fel. Gunnar Nilsson borde veta att målsättningen var att upprätthålla en ändamålsenlig struktur i svenskt näringsliv. Fackföreningsrörelsen medverkade i hög grad i den strukturpolitiken, och om det fanns skillnader i åsikter beträffande hur den politiken skulle utformas var det närmast så att fackföreningsrörelsen krävde att insatserna skulle vara ännu större och ännu mer kostsamma än den dåvarande regeringen bedömde vara rimligt. Inför 1980-talet tornar nu emellertid upp sig ett växande problem med bytesbalansen. Mot den bakgrunden ter sig egentligen den dagsaktuella dispyten om bytesbalansunderskottets storlek och karaktär trots allt närmast som en akademisk debatt. Den har självfallet sitt intresse, men sett i ett längre perspektiv blir det en hård match för svenskt näringsliv att klara en rimlig balans i våra utrikesbetalningar. Att upprätthålla en rimlig och manövrerbar relation i vår bytesbalans är därför enligt min uppfattning det dominerande målet för den ekonomiska politiken under 1980-talet. Lyckas vi inte med detta växer successivt vårt beroende av omvärlden och vår nationella suveränitet minskar i motsvarande mån. Den utvecklingen kan man tolerera till en viss gräns, men så småningom kommer obevekligen den situationen när detta slår tillbaka på levnadsstandard och sysselsättning. I realiteten är strävan att hålla tillbaka underskottet i bytesbalansen också ett av de viktigaste bidragen till solidariteten i samhället och när det gäller omsorgen om de ekonomiskt svaga grupperna i samhället. Omsorgen om vår välfärd för alltså fram strävandena till en rimlig bytesbalans som det främsta målet för vår ekonomiska politik i detta läge. Det intressanta var att jag tyckte mig finna förståelse för det målet i LO-chefen Gunnar Nilssons anförande här nyss. Det präglades f.ö. av ansvar och realism, och hans manande ord om att det inte borde vara rätt tid för konfrontation i det här läget kan jag i och för sig instämma i. Vi har inte råd med konfrontation om vi beaktar 1980-talets problem. Här gäller det att försöka hitta samlande lösningar i samförstånd. Med detta följer naturligtvis att en aktiv och offensiv näringspolitik nu mer än någonsin tidigare har en strategisk roll för den ekonomiska utvecklingen. Det är därför angeläget att målmedvetna ansträngningar inriktas på att främja industrisysselsättningen. Näringspolitiska åtgärder som ger tämligen omedelbar effekt i ökade exportinkomster eller ökad konkurrenskraft för den importkonkurrerande industrin måste ha högsta prioritet. Detta mål måste också genomsyra värderingen av branscherna och de insatser som samhället i fortsättningen måste göra för att säkra en gynnsam struktur i vårt näringsliv. Varvsindustrin intar i detta sammanhang en särställning. Branschen har under de senaste åren fått ett ekonomiskt stöd från staten utan motstycke. Stödet i form av kapitaltillskott, förlustgarantier och avskrivningslån m.m. uppgår under åren 1977-1979 till ca 12 miljarder kronor. Det är sålunda en för samhället enastående kostsam och riskfylld verksamhet som varven bedriver. Hittills har de politiska besluten i varvsfrågorna avsett korta tidsperioder. Varven har därför inte kunnat planera sin verksamhet på ett strategiskt-ekonomiskt riktigt sätt. Först har objektiva, företagsekonomiska bedömningar gjorts, sedan har det visat sig att dessa av politiska skäl inte har kunnat genomföras. Någon majoritet har tyvärr inte vunnits i riksdagen för realistiska strukturåtgärder. Problemen har ständigt skjutits på framtiden. Så kan det självfallet inte fortgå. Inom Svenska Varv pågår f. n. en ny strukturutredning, som väntas bli klar under senhösten. Utan att föregripa den analys som där sker kan man konstatera att de marknadsbedömningar som gjorts tecknar en fortsatt mörk bild av den svenska varvsindustrins framtid. En bransch som måste ägnas fortsatt intensiv uppmärksamhet är skogsindustrin. Utvecklingen under de senaste åren har inneburit kraftiga påfrestningar på denna svenska s.k. paradbransch. Dramatiska strukturproblem har avslöjats och kommit i öppen dager. Under senare delen av 1978 blev det en successiv förbättring i marknadsläget för flera större produktgrupper inom skogsindustrin. I år har konjunkturen ytterligare förstärkts och lönsamheten markant förbättrats. Men den positiva utvecklingen har delvis motverkats av försvagningen av den amerikanska dollarn. Flera skogsföretag gick ur lågkonjunkturen med en starkt urholkad ekonomisk ställning. Många av dessa företag kommer under den nuvarande högkonjunkturen knappast att klara en nödvändig och rimlig återhämtning i finansiellt avseende. Det finns därför anledning för branschen att öka beredskapen inför kommande magra år. Jag kommer inom kort att ta upp överläggningar med företrädare för skogsindustrin och de anställdas organisationer för att närmare diskutera utvecklingen under den närmaste framtiden. Det är angeläget att få en klar bild av branschens handlingsberedskap och motståndskraft inför nästa lågkonjunktur. En utgångspunkt för överläggningarna kommer att vara den omfattande analys av skogsindustrin som gjorts av industridepartementet. Jag kommer i det sammanhanget att bl.a. aktualisera frågan om formerna för en bättre samverkan mellan företagen vad gäller den framtida skogsindustriella expansionen, och jag kommer att betona att branschen själv måste känna huvudansvaret för de åtgärder som skall genomföras. Stålbranschen kan ur vissa synpunkter sägas vara ett exempel på hur strukturinsatser i samverkan mellan företag och samhälle kan genomföras. Svenskt Stål har inom ramen för strukturplanen inlett ett omfattande investeringsprogram, som bara under ett par år omfattar strukturinvesteringar på ca 2 miljarder kronor. Härtill kommer de av riksdagen i maj i år beslutade medlen för tidigareläggningar av vissa investeringar inom SSAB. Resultaten för Svenskt Stål, som redan under 1978 blev bättre än budgeterat, beräknas i år bli ca 200 milj.kr. bättre än under föregående år. Mycket återstår ännu att göra inom svensk handelsstålsindustri. Jag anser ändå att man redan nu kan konstatera att de stora satsningar som gjorts för att skapa en livskraftig svensk stålindustri varit riktiga och välmotiverade. Jag vågar mig på det omdömet även sett mot bakgrund av vad som sker internationellt inom stålindustrin. Inom specialstålsindustrin har de statliga insatserna lett till att många önskvärda strukturrationaliseringar kunnat genomföras under de senaste åren. Det är strukturdelegationen som under åren 1978 och 1979 har svarat för handläggningen av det statliga stödet till främst specialstålsindustrin. Jag bedömer strukturdelegationens arbete som så värdefullt att man kan överväga om inte dess mandat bör utsträckas även för kommande år. Det är från industripolitiska utgångspunkter självfallet angeläget att den tekniska utvecklingen inom svensk stålindustri — jag tänker då bl.a. på nya processer för råjärnframställning — stimuleras och att den internationella konkurrenskraften kan vidmakthållas och på sikt förbättras. I vår strävan att vitalisera och effektivisera svenskt näringsliv spelar de mindre företagen en strategisk roll. Den förra trepartiregeringen lade genom småföretagspropositionen hösten 1977 grunden till en politik för att erbjuda gynnsammare utvecklingsbetingelser för de mindre företagen. Samtidigt betonades att detta var ett första steg i ett fortlöpande reformarbete på småföretagsområdet. Nu är det dags att gå vidare och dels fullfölja utbyggnaden av de regionala utvecklingsfonderna, dels närmare behandla ytterligare några områden som har stor betydelse för småföretagens utveck När det gäller riskkapitalförsörjningen har onekligen småföretagen en sämre sits än de större företagen. Genom de regionala utvecklingsfonderna har möjligheterna ökat att förse småföretag med krediter med mycket högt risktagande. Det är dock fortfarande fråga om lån till företagen. I många fall är det nödvändigt att förstärka det egna kapitalet för att utvecklingsmöjligheterna i småföretag skall kunna tas till vara. Här pågår nu en försöksverksamhet med investmentbolag, som övergångsvis går in som minoritetsägare i småföretag. Det kan naturligtvis också ske genom att staten underlättar för grupper av företagare eller andra investerare att bilda investmentbolag, inriktade på småföretag. Det här är frågor som bör övervägas i arbetet på en kommande småföretagsproposition. De mindre företagen spelar en avgörande roll för förnyelsen i näringslivet. Det gör också forskning och utveckling. Delvis kan möjligheterna att bilda nya företag vara en förutsättning för att säkra tillräcklig utvecklingskraft i näringslivet och bredda engagemanget och ägandet på ett sätt som antyds i regeringsdeklarationen. Den tekniska förnyelsen inom industrin är av största betydelse för lönsamhet, konkurrenskraft och sysselsättning. De insatser som styrelsen för teknisk utveckling gör är ofta av långsiktig karaktär, speciellt de som avser forskning och rationell kompetensuppbyggnad. STU:s insatser för teknisk utveckling inom industrin kompletteras av de regionala utvecklingsfondernas möjligheter att satsa på projekt med ett mera näraliggande nyttiggörande, på kommersiell utveckling och satsningar på marknadsföring. Utvecklingsfondernas möjligheter att satsa på stora och kostnadskrävande projekt är dock begränsade, eftersom fonderna är till för att tillgodose de mindre företagens behov. Därför kompletteras de av den nya industrifonden eller fonden för industriella utvecklingsprojekt, som kan stödja projekt av en storlek som är intressant även för större företag. Tanken på en fond av denna karaktär väcktes i samband med trepartiregeringens arbete med en ny varvspolitik 1978. Fonden har redan mötts av stort intresse trots att den startade sitt arbete först i höst. Tekniskt högt utvecklade industribranscher har ofta svårt att bibehålla sin konkurrenskraft i ett litet land som Sverige med en begränsad hemmamarknad. Ett exempel på detta är flygindustrin, som ställts inför svåra problem genom stigande teknisk komplexitet och vikande militära beställningar. Men både ur industriell och militär synpunkt är det värdefullt för Sverige att bevara en tekniskt avancerad flygindustri. Flygindustrin måste i ökad utsträckning engagera sig i civila projekt, främst inom flygområdet men även inom andra näraliggande sektorer. Men den svenska flygindustrin måste samarbeta med utländska tillverkare för att kunna genomföra omfattande civila projekt. Genom samarbete över gränserna kan de stora utvecklingskostnaderna fördelas på flera händer, och samtidigt kan nackdelen med en liten hemmamarknad kompenseras. På riksdagens bord ligger vidare ett förslag om statligt stöd till ett sådant projekt vid Volvo Flygmotor. Det är ett projekt som ligger helt i linje med den syn på en offensiv inriktning av näringspolitiken som jag anser skall vara vägledande under de närmaste åren. En annan industribransch med stor strategisk betydelse är dataoch elektronikbranschen. Tillämpningen av elektronik och datateknik får en allt bredare användning i alla delar av industrin. Det är nödvändigt att Sverige håller sig väl framme på detta område. Och staten lämnar redan nu ett betydande stöd till utvecklingen inom dessa branscher. I samverkan mellan olika statliga och kommunala organ har tillämpningar av stort praktiskt intresse tagits fram. En fortsatt samverkan och en utökad användning av teknikupphandlingsinstrumentet bör kunna ge värdefulla resultat på detta område. Samhällets företagsengagemang kommer till mål och inriktning att bli föremål för en intensiv debatt under 1980-talet. Omständigheterna har gjort att de samhällsägda företagens betydelse under de senaste åren kommit att öka, i varje fall inom vissa strategiska områden av näringslivet. Statsföretagsutredningen lämnade i sitt betänkande en rad förslag angående Statsföretagsgruppens inriktning och organisation. Regeringen kommer att överväga vilka slutsatser man bör dra av utredningen och av remissutlåtandena. Vid sidan om dessa mer långsiktiga frågor har koncernen anmält vissa kapitalbehov för bl.a. basindustrierna inom gruppen. Dit hör projekt som riksdagen uttalat sig positivt om,t.ex. en investering i ett kulsinterverk i Kiruna. Men för att få ett samlat grepp om dessa sannolikt ganska betydande kapitalanspråk pågår inom industridepartementet och i samarbete med Statsföretag en genomgripande analys av situationen inom gruppen och de framtidsbedömningar som kan behöva göras i sammanhanget. Den statsfinansiella situationen kräver stor restriktivitet med tunga utgifter. Det är därför rimligt och skäligt att varje fall prövas för sig med hänsyn till samhällsekonomiska och sociala konsekvenser. Det är inte försvarligt att i längden upprätthålla å ena sidan ett statsägt A-lag, där staten tillåter och täcker alla förluster, och å andra sidan ett privat B-lag, där tryggheten i princip är slut när pengarna är slut. Jag vill i det här sammanhanget också kommentera vissa uppgifter i pressen med innebörden att ett regeringsförslag om en uppdelning av AB Statsföretag skulle komma nästa år. Detta är felaktigt. Något sådant förslag är inte aktuellt. Sverige har under de senaste tre åren upplevt en snabb strukturomvandling inom industrin. Många traditionellt starka industriorter, där basnäringarna svarat för huvuddelen av arbetstillfällena, har förvandlats till s.k. krisorter. Industrins strukturomvandling med de påfrestningar denna innebär för människor och orter kommer att fortsätta. Det är ställt utom allt tvivel. Detta kommer att ställa stora krav på en offensiv regionalpolitik och sysselsättningspolitik. Vi måste göra stora ansträngningar för att påverka näringslivets lokalisering och hindra att bygder slås ut av en okontrollerad omdaning i industrin. Ett viktigt inslag i en förstärkt regionalpolitik är att arbeta än mer aktivt med att stimulera till investeringar inom sysselsättningssvaga regioner. De gångna årens ansträngningar i det avseendet har när det gäller industrin inte varit särskilt framgångsrika. Under den djupa lågkonjunktur vi har bakom oss var investeringsbenägenheten över huvud taget inom svensk industri låg. Det har lett till att de utbyggnader och etableringar bland de 150 största industriföretagen som samhället kunnat påverka genom det s.k. lokaliseringssamrådet varit begränsade — det är helt naturligt med hänsyn till konjunkturläget. Nu går det bättre för svensk industri, och det finns därför anledning att aktivera detta samråd. Genom ett riksdagsbeslut i våras kommer också lokaliseringssamrådet att utvidgas till den privata serviceoch tjänstesektorn. Syftet är då att sluta avtal om lokaliseringssamråd även inom servicesektorerna för att, på samma sätt som vi f. n. gör inom industrin och kooperativa företag, öppna kanaler för informationsutbyte. Parallellt med dessa ansträngningar måste dock arbetet att i varje region utveckla de befintliga företagen fortsätta. Här har bl.a. de regionala utvecklingsfonderna en betydelsefull uppgift. Under den senaste tidens förbättrade konjunktur har åter kraven på en ökad geografisk rörlighet av arbetskraften höjts. Det är ställt utom allt tvivel att en ökad yrkesmässig rörlighet är av nöden för att svenskt näringsliv skall behålla sin utvecklingskraft, men när det gäller den geografiska rörligheten är frågan mera diskutabel. Sydsvenska företag genomför värvningsresor i norr. Det har också föreslagits att flyttningsbidragen skall förstärkas för att man skall få folk att flytta söderut i snabbare takt. I stället för att utarma bör man enligt min uppfattning utveckla glesbygderna. Glesbygdsstödet, som infördes under den tidigare trepartiregeringen, har visat sig vara en framgång och stimulerat till satsningar i den mindre skalan på många småorter. En ökad regionalpolitisk styrning av den offentliga sektorns lokalisering ser jag också som en mycket viktig del i den framtida regionalpolitiken. Såväl administrativa som ekonomiska styrinstrument måste tas fram för att öka den offentliga sektorns roll i regionalpolitiken. Vårt stora internationella beroende är en realitet som under 1980-talet kommer att sätta sin prägel på svensk näringspolitik. Det internationella samarbetet på näringspolitikens område ökar snabbt. Det är ett väsentligt svenskt intresse att aktivt delta i verksamheten inom de internationella organisationerna på detta område, inte minst för att förbättra underlaget för formuleringen av vår egen industripolitik och för att bidra till företagens långsiktiga planering. Det bilaterala samarbetet med andra länders regeringar ärett viktigt instrument för att trygga avsättningen av den svenska industrins varor och tjänster, för att säkerställa vår försörjning av viktiga komponenter och råvaror, inte minst energiråvaror, samt att tillförsäkra oss en medverkan i utvecklingen av ny teknik. Särskilt angeläget är att stimulera och främja svensk industris deltagande i stora och komplexa internationella samverkansprojekt som går utanför ramarna för den traditionella varuhandeln. I detta sammanhang måste samverkan mellan svenska företag, inte minst mindre företag, underlättas. Samarbetet mellan de nordiska länderna inom det industripolitiska området är nära kopplat till energifrågorna och intar en särställning, och vi kommer att fortsätta att ge detta samarbete hög prioritet. I medvetande om att Nordens länder har ett gemensamt intresse av att stärka sin position inom ramen för sina naturliga förutsättningar finns det nu - inte minst med det havererade Volvoavtalet i friskt minne — anledning till nya initiativ för att konkretisera möjligheterna till industriellt samarbete med Norge, liksom naturligtvis med övriga nordiska länder. Fru talman! Sammanfattningsvis kan sägas att den ekonomiska politiken måste bedrivas så att den skapar förutsättningar för en stabil utveckling utan att eftersätta centrala sociala mål och värderingar. Näringspolitiken måste nära samordnas med den ekonomiska politiken. Kortsiktigt kan den ekonomiska situationen komma att innebära att staten mer får uppträda som koordinator än som finansiär av nödvändiga strukturinsatser. Den offensiva inriktningen av näringspolitiken måste emellertid fortsätta med målet att prioritera insatser som ger en direkt effekt på bytesbalansen.

Fru talman! I samhällens utveckling kommer tillfällen som utgör vägskäl, tillfällen när alternativa linjer öppnar sig. Energifrågan i Sverige är ett sådant vägskäl. Energifrågan gäller inte bara energi. Den gäller vilken typ av teknisk utveckling som man skall ha. Den gäller vad man skall producera. Den gäller hur mycket arbete det skall finnas och vad det skall gå ut på. Den gäller vad slags tillväxt man skall ha och vad som skall få växa. De som vill ha kärnkraftssamhället har en speciell paroll. De säger: ”Vi måste ha mer energi, vi måste ha kärnkraft, om vi vill ha mer jobb.” Ingen paroll kan vara mer felaktig. Det vore tragiskt om svensk arbetarrörelse ställde sig bakom en sådan paroll. Den är storfinansens, Arbetsgivareföreningens och kraftbolagens paroll. Det finns inget sådant samband mellan energi och sysselsättning. Sammanhanget är i verkligheten ett helt annat. Mer energi och mer kärnkraft leder inte till fler arbeten. Den industriella världen har aldrig använt så mycket energi som nu. Den har heller aldrig haft så många arbetslösa. Den svenska industrin har hittills under 1970-talet ökat sin användning av elkraft med 6 miljoner MWh.Industrijobben har samtidigt minskat med 15 000. Under kärnkraftens första årtionde i Sverige minskade alltså industrijobben. Under kärnkraftens första årtionde hade man en utslagning av människor i det här landet som saknar motstycke under 1900-talet. Kärnkraften tillskapade inga arbeten. Den medverkade i stället i en process, där arbeten och människor slogs ut. Detta beror inte på någon inneboende egenskap hos själva kärnkraften, utan det beror på att den ingår i ett mönster hos ekonomin och produktionen — ett mönster som Sverige måste ta sig ur. Sverige använder energin på ett helt orimligt sätt. Av industrins hela energibehov slukas 64 96 av elkraften och 55 926 av oljan av sådana industrier som inte ger mer än 16 96 av antalet industrijobb. Omvänt ligger 68 926 av industrijobben i landet i sådan produktion som kräver mindre än 20 MWh el per anställd och år och som därför bara gör av med 16 96 av industrins hela elanvändning. Detta säger oss två viktiga ting. För det första: Den ökning av energitillförseln som en utbyggnad av kärnkraften ger kommer att slukas av verksamheter som inte ger nya jobb. För det andra: Kärnkraften kommer att kopplas till ett traditionellt och konservativt mönster i svensk ekonomi, ett mönster som i själva verket speglar landets industriella eftersläpning och dess bristande beredskap för framtiden. Genom denna sin konserverande verkan är kärnkraften i verkligheten ett hot mot sysselsättningen, ett hot mot förnyelsen. Det är inte denna traditionella svenska produktion som kommer att vara spjutspetsen i den industriella utvecklingen här och i världen i övrigt. Industriella ekonomier utvecklas i stadier. Så också i Sverige. Först, vet vi, kom lätta industrier med lokal anknytning, försörjda med små mängder lokal energi. Sedan kom en bred basproduktion av stora mängder råvaror och halvfabrikat. Det tredje stadiet blev utbyggnaden av den klassiska verkstadsindustrin. Vi står nu inför ett helt nytt stadium. Där duger det inte att fastna i ett övermått av tung produktion och traditionella produkter. Där måste den högt avancerade produktionen vara den som växer. Det handlar om lätta, tekniskt förfinade och komplicerade produkter, hela anläggningar och system. Denna nya framtidsindustri måste bli en sammansättningsindustri, där man tillför produktionen tekniskt kunnande och högt utvecklat mänskligt arbete. Detta kräver bara små mängder energi. Men det kräver stora investeringar i ny teknik och i brett mänskligt kunnande. Kärnkraften försvårar en sådan förnyelse. För att försörja en överdriven mängd tung, råvaruslösande produktion skulle vi få lägga ned stora pengar i nya kärnkraftverk. Vi skulle få betala ännu mer än nu för import av dyra insatsvaror för att kunna öka den tunga produktionen. Det kapital som egentligen behövdes i den nya typen av industri skulle förslösas på kärnkraftverk. Varje summa som läggs ned på kärnkraftverk försenar moderniseringen av landets lätta produktion. Den nya lätta industrin kan ge många arbeten. Den kräver begränsade mängder energi. Den kan öka sysselsättningen. Dess produkter har en växande framtidsmarknad — allt sådant som tungindustrin inte kommer att ha. Redan nu vållar vår gamla industristruktur många problem. Den leder till rovdrift på naturresurser. Den kräver starkt ökad koncentration av företagsenheter. Den dömer hela Norrland till en ensidig och halvkolonial ekonomi. Den vållar sysselsättningskriser på de mindre bruksorterna och utflyttning från de nordsvenska bygderna. Den nya, lätta förädlingsindustrin har andra egenskaper. Den kan spridas mer; den behöver inte så stark koncentration. Den behöver inga stora mängder råvara. Den kräver ingen kalhuggning av skogarna. Den behöver inga stora mängder energi. Den ger inga av tungindustrins svåra föroreningar och dåliga arbetsmiljöer. För löntagarna och arbetarrörelsen här i landet är det denna avancerade, lätta produktion som är det stora intresset. Därför är det i löntagarnas och arbetarrörelsens intresse att avvärja kärnkraften och att i stället styra kapital till moderna, lätta framtidsindustrier. Kärnkraft och tung produktion går hand i hand. Bygger man ut kärnkraft för att ösa nya stora mängder elkraft i ökad tung produktion — då hindrar man en ökning av sysselsättningen. Man stöder i stället en utvidgning av det slags produktion inom vilken sysselsättningen minskar. Man kan lätt se hur fel det är att lägga ned så mycket energi i mera tung, traditionell produktion. Några exempel: Den mängd elkraft som underhåller ett enda jobb i massaindustrin räcker till 27 jobb i snickeriindustrin och 30 jobb i trähusindustrin. Den mängd elkraft som ger ett enda jobb i tung stålindustri ger 8 jobb i maskinindustrin och 12 jobb i metallkonstruktionsindustrin. Den mängd elkraft som ger ett enda jobb i massaindustrin, ger 50 jobb i teleindustri eller instrumentindustri. Det som avgör hur många arbeten som kan skapas är inte mängden energi — det är sättet man använder energin på. Därför är det fel att lägga ned stora pengar i kärnkraften för att kunna leverera el till en alltmer meningslös överproduktion av tunga produkter, som inte skapar jobb, när man i stället för samma pengar kan få fler nya lätta industrier med många nya arbeten och med förmåga att ge landet nya positioner i världens industriella ekonomi. Det finns en annan sida av saken. Den gäller vad man använder produktionsresultatet till. Kärnkraften skall rädda välståndet, säger dess anhängare. Men vilket välstånd och vems välstånd? Vilket välstånd är i folkflertalets och arbetarnas intresse? Skall vi ha två bilar per hushåll eller skall vi i stället ha mer kollektivtrafik? Skall vi ha fler privata prylar eller skall vi ha mer social och kulturell konsumtion för det stora flertalet? Det dödas 100 barn i trafiken varje år, över 15 000 skadas, därav 4 000 allvarligt. Vore det inte bättre för arbetarbarnen med färre bilar och säkrare trafikmiljö? Vore det inte bättre för arbetarbarnen om det fanns fler daghem eller mer av bildning och kultur ute i förstäderna? Jo, naturligtvis vore det så. Så mycket mer som man sparar energi med mindre bilism och mer kollektivtrafik. Så mycket mer som den elkraft som ger 100 jobb i bilindustrin kan ge 170 jobb i rälsfordonsindustrin. Så mycket mer som varje jobb i social och kulturell service bara kräver tjugondelen så mycket elkraft som i tungindustrin och bara hälften så mycket elkraft som i bilindustrin. Kärnkraftsekonomin, konserveringen av tungproduktion och teknologi, överuttag och slöseri med naturresurser, utslagning av människor — det är inte i arbetarrörelsens och folkflertalets intresse. Därför skall arbetarrörelsen inte heller ställa upp på kärnkraftssidan. Den skall inte ställa upp på Curt Nicolins och arbetsgivargeneralernas bild av samhället. Industriförbundets och storfinansens påstådda omsorg om sysselsättningen är ett stort falskspel. Just dessa grupper bedriver en våldsam kapitalutförsel över landets gränser. Utförseln av direktinvesteringar är sju gånger så stor som införseln. Denna kapitalflykt är en ytterst allvarlig utdikning av landets resurser. Den är i själva verket ett stort förräderi mot folket och nationen. Varför bedriver då storfinansen sin kapitalflykt och varför vill den samtidigt bygga ut kärnkraften? Storfinansen vill inte satsa på en modernisering och en djupgående förnyelse av produktionen här i landet. Den vill hellre göra snabba pengar i utlandet. Här i landet vill man i stället koncentrera sig på att pressa ut sina vinster ur den tunga och traditionella typen av produktion. Då slipper man så många nyinvesteringar. Och det är till denna utplundring av landet som storfinansen behöver kärnkraften. Någon omsorg om jobben hyser man inte. Storfinansens kapitalexport är i själva verket ett av de största hoten i modern tid mot sysselsättningen i landet. Frågan om energi och produktion är inte bara teknisk och ekonomisk. Den är också en stor ideologisk fråga. Den är en fråga om meningen med och innehållet i produktion och mänskligt arbete. Man kan välja rovdriftens ekonomi, den tunga produktionens, den tunga teknikens och kärnkraftens ekonomi. Man kan välja att göra rovdrift på råvaror, det falska välståndets och den falska tillväxtens slit och släng. Man kan välja att reducera människan till ett teknikens bihang. Men man kan också välja något annat. Man kan välja en teknik och en produktion som kräver mindre råvaruförbrukning, som är bättre förenlig med miljön, som inte är byggd på stora mängder cirkulerande stoffer, tunga och svåröverskådliga tillverkningsprocesser, utan som kan ge maximalt med jobb till minsta möjliga energianvändning. Man kan välja en teknik som innebär tillväxt i ett nytt steg i den industriella utvecklingen, som bygger på det mänskliga kunnandet, på breddningen av kunskaper och självständigt tänkande hos de arbetande. Den linjen gör inte människan till ett bihang. Den rustar henne för att överskåda, behärska och självständigt bedöma sin roll i ekonomi och samhälle. Det är den linjen arbetarrörelsen bör välja. Den linjen ligger närmare det samhälle som pionjärerna i arbetarrörelsens barndom försökte se framför sig när de formade sina idéer och visioner.

Fru talman! Konjunkturinstitutet har i dagarna redovisat sin bild av svensk ekonomi. Självfallet innehar inte konjunkturinstitutet den enda och slutgiltiga sanningen — bilderna kan ju skifta också bland sakkunniga ekonomer. Självfallet har konjunkturinstitutet, liksom andra, problem och svårigheter att bedöma framtiden. Självfallet kan också konjunkturinstitutet ha och göra ha och göra fel i sina bedömningar. Men det är ändå med speciellt intresse vi studerar denna rapport. Vi har ju haft en omfattande debatt — inte bara bland politiker utan också bland ekonomer — om vad som är den sanna bilden av svensk ekonomi. I politiska tal och i rapporter från banker, organisationer och utredningsinstitut har vi fått olika bilder. Vad säger nu konjunkturinstitutet? Vi får en bild med både ljusa och mörka inslag. Konjunkturinstitutet säger att vi under 1979 kommer att få en hygglig tillväxt i hela ekonomin, en stark inhemsk efterfrågetillväxt samt en hög import och export och att sysselsättningen stiger och arbetslösheten minskar något. Så långt alltså en ljus bild. Men vi får också — och det är det viktigaste mörka inslaget — ett stort underskott i bytesbalansen. Balansbilden har kraftigt försämrats under året. Det har sagts att vi inom de nuvarande regeringspartierna sökt ”dölja den ekonomiska krisen” och att vi har givit en bild före valet, en annan efter. Jag har sagt ungefär detta om svensk ekonomi: Vi har en god tillväxt, en stigande industriproduktion och en lugnare prisutveckling än flertalet andra länder. 1979 kommer att bli ett av de bästa åren under 1970-talet. Vi når ett av de bästa resultaten i världen. Självfallet är bilden nu i oktober något annorlunda än vad den var exempelvis i januari, i april och t.o.m. i augusti. Den ekonomiska verkligheten har förändrats både inom Sverige och i vår omvärld. Oljepriserna har stigit mera än vad vi tidigare trodde att de skulle göra. Det har fått effekter på tillväxt, bytesbalans och priser. Det påverkar förväntningarna inför framtiden. Men konjunkturinstitutet menar ändå att utvecklingen nu i stort ligger i linje med prognoser tidigare under året. Ett detaljstudium visar också att skillnaderna mellan data från olika tidpunkter under året är relativt små på de flesta områden. Det finns en tendens — och den är bekymmersam. Inom hela västvärlden görs omprövningar av prognoser. Nyare bedömningar är mera försiktiga och mera dämpade och rymmer mera av problem. Men ändå menar konjunkturinstitutet att utsikterna för den svenska ekonomin inte tyder på något hastigt avbrott i pågående expansion. Vi bör också under 1980 kunna räkna med en i flera avseenden god utveckling i svensk ekonomi. Det finns dock problem. Jag har i tidigare riksdagsdebatter, i artiklar och i tal nämnt bl.a. följande — och jag har gjort det med ungefär samma formuleringar såväl före som efter 1979 års val: Hur skall vi kunna bevara och förbättra vår konkurrenskraft och därmed trygga jobben åt människorna? Hur skall vi få en lugn prisoch löneutveckling? Hur skall vi finansiera och organisera en offentlig sektor, som ger trygghet och välfärd men som också ryms inom de ramar som samhällsekonomin ger? Jag vill ta upp två balansproblem i vår ekonomi. Först vår yttre balans, vår bytesbalans. Vi har haft underskott i vår bytesbalans sedan mitten av 1960-talet, bortsett från några år i början av 1970-talet. De var särskilt stora 1976 och 1977. De blir stora 1979 och riskerar att bli stora också 1980. Hur stora vet vi inte exakt. En aktuell expertrapport tyder på att statistiken om våra utrikesbetalningar är bristfällig, att underskotten i själva verket inte är så stora som tidigare redovisningar tytt på. Jag skall inte ta slutlig ståndpunkt till den rapporten, men mycket tyder på att vi bör göra korrigeringar i statistiken. En reflexion måste jag göra, och det är mot bakgrund av de många bestämda påståendena under de gångna månaderna om att bytesbalansen inte bara var utan också skulle bli så eller så stor. Det finns skäl till försiktighet, till litet mindre självsäkerhet. Vi skulle inte behöva bygga så mycket av politisk debatt, så mycket av beröm eller av kritik, på statistik som ändå är så osäker. Och det viktiga är att underskotten är i växande, att de tyder på en brist på balans i vår ekonomi. Jag har också många gånger varnat för de problem som underskotten medför. Jag har många gånger, bland annat under vårrsessionen och under valrörelsen, talat om orsaken till underskotten och följderna av dem. Vad kan vi göra för att förbättra balansen? Jag vill beklaga att många av dem som så ofta talar om problemen med underskott i bytesbalansen har så få konstruktiva bidrag till att minska underskotten. Antalet förslag som skulle öka dem är långt större. Jag vill nämna två vägar till bättre balans. Vi måste bevara och om möjligt förbättra industrins konkurrenskraft. Detta är avgörande. Ekonomisk politik, skattepolitik och lönepolitik måste medverka till detta. Mot denna bakgrund är socialdemokraternas förslag om att om ett par månader införa en ny hög skatt, en proms, förvånande. Bruttoskatteutredningens betänkande har remissbehandlats under september och oktober. Vi har fått in många svar. De styrker vad vi sade redan då betänkandet kom. Det är varken möjligt eller lämpligt att nu, fr.o.m. 1980, införa en sådan skatt. Det skulle försvaga vår konkurrenskraft, försvåra avtalsförhandlingarna, medföra höjda landstingsoch kommunalskatter, och vi skulle få ett nytt komplicerande inslag i skattesystemet, med nya möjligheter till skattefusk och skatteflykt. De myndigheter som skulle administrera en sådan ny skatt har sagt att de inte kan göra detta, att alltför många frågor är oklara och obesvarade om hur en sådan skatt i verkligheten skulle se ut och fungera. Om vi sålunda känner ansvar inför vår bytesbalans, vår industris konkurrenskraft och våra skatters förmåga att fungera måste vi säga nej till att nu införa en proms. Vi måste också minska vårt oljeberoende. Det är ju framför allt de stigande oljepriserna som medför ökande underskott. Vi kommer detta år att få en oljenota som kanske blir 9 miljarder dyrare än förra årets. Vi pumpar varje månad in allt högre siffror i vår bytesbalans. Därför måste vi på alla sätt minska vårt oljeberoende. Vi måste informera, vi måste stimulera, vi måste också tvinga fram mera av sparande och av andra alternativ. Och vi måste också använda skatter som ett instrument för att nå detta mål — i Sverige liksom i andra länder. Det är därför som vi — trots att vi är medvetna om att energiskatter medför problem och har nackdelar — är beredda att ytterligare höja energiskatterna. Vi kan den vägen få ytterligare statsinkomster — och det behövs. Men vi kan också — och det är viktigare — minska vårt oljeberoende och minska underskotten i bytesbalansen. Detta är två vägar. Jag önskar att vi kunde vara ense om dem, men så tycks inte bli fallet. Jag skulle också gärna pröva andra konstruktiva förslag. De är välkomna. Jag går nu in på vår inre balans, våra höga offentliga utgifter och våra stora underskott i statsbudgeten. Också på detta område vill jag beklaga att det finns så få konstruktiva bidrag till att minska underskotten. Antalet förslag som skulle öka dem är långt större. Vi har haft underskott i statsbudgeten under många år. Det är självfallet missvisande att jämföra saldosiffror från olika år. Därför säger den siffra som Olof Palme och andra ofta brukar använda —ett underskott på 3,6 miljarder år 1976 — inte så mycket. Vi måste relatera den siffran till BNP, tillväxt och penningvärde. 1976 års nivå är f. ö. inte representativ för socialdemokraternas regeringstid — det var tre gånger större underskott åren dessförinnan. Men vi har och har under senare år haft starkt stigande underskott i vår statsbudget. Jag skall i detta inlägg inte gå in på orsakerna till detta — vi har fört många debatter därom. Jag skall inte heller gå in på skillnader partier emellan. Vi har fört många debatter också om det, och jag tror att alla numera erkänner att det är ganska små skillnader mellan olika partiers budgetalternativ och att alla alternativ hade inneburit stora och växande underskott i vår statsbudget. Jag har gång på gång, i budgetförslag, artiklar och debatter, betonat de stora problem i svensk ekonomi som de stora offentliga utgifterna medför. Jag har då inte följt det traditionella debattmönstret och sagt att skulden till detta är tidigare regerings, nuvarande oppositions. Jag har sagt att alla bär sitt ansvar: politiska partier, fackliga och andra organisationer samt enskilda människor, som alla har lättare att formulera krav på nya utgifter och nya ambitioner än att medverka till att spara. Vi kan nå bättre balans när det gäller de offentliga utgifterna på flera vägar. Somliga förordar drastiska och snabba förändringar i vårt samhälle. Vi hör sällan sådana förslag i detta hus men stundom i den allmänna debatten. Man säger att vi starkt måste minska våra samhällsinsatser, väsentligt förändra sociala reformer osv. De som vill gå denna väg kommer inte att få stöd av mig, och de har inte heller stöd i den aktuella regeringsförklaringen. Somliga säger att vi rejält måste förstärka samhällets resurser, höja statens och kommunernas skatter, så att vi får mera inkomster att röra oss med. Vi kommer att behöva höga skatter också i framtiden — jag tvekar inte om detta föga populära budskap. Men vi kan inte skattehöja oss till balans. Vi har redan nu höga skatter, och vi kommer att möta många problem om vi ytterligare skulle höja dem. Men vi kommer att höja en del skatter. Jag har nyss bl.a. talat om energiskatterna. Vi bör också höja t.ex. alkoholoch tobaksskatterna. Men vi måste också sänka en del skatter, framför allt inkomstskatterna. Vi kan alltså inte skattehöja oss till balans — det är nödvändigt att inse detta. Vi kan då riskera att skada vår samhällsekonomi, tillväxten och vitaliteten i ekonomin. Vi kan riskera att skada solidaritet och arbetsvilja. Vi måste framför allt nå balans genom större återhållsamhet med offentliga utgifter. Vi måste — som det heter i regeringsförklaringen — visa yttersta återhållsamhet med nya utgifter och noggrant pröva gamla. Vi måste arbeta och spara oss fram till balans, få en tillväxt av privat och offentlig konsumtion som ryms inom våra resurser. Det har sagts tidigare, men måste tydligen sägas gång på gång, att vad vi resonerar om är graden av tillväxt, en lugnare tillväxttakt, inte om att minska resurserna utan att minska ökningen av resurserna. Självfallet blir man en smula resignerad då man lyssnar till politiska debatter — också dagens — då man kan höra kritik och oro inför höga budgetunderskott men också i nästa andetag en lång rad av nya reformförslag och de många frågorna: Hur går det med det och det och det? Man efterlyser sparobjekt — inte för att sakligt och allvarligt resonera om det lämpliga och möjliga i att spara just på detta område utan för att strax kunna notera: Huvaligen, så reaktionärt, så orimligt och så orättfärdigt! Det finns eljest redan många exempel på denna återhållsamhet med offentliga utgifter, på reformer, som i och för sig borde ha varit genomförda men som ännu inte är det och som kan få vänta ytterligare. Vi borde t.ex. ha en allmän arbetslöshetsförsäkring, ett bättre stöd till småbarnsföräldrar, mera av kulturstöd, för att nämna några områden. Men i det kärva statsfinansiella läge som vi är i har sådana reformer fått vänta och kan få vänta ytterligare. Självfallet är det möjligt att kombinera ett reformarbete på vissa angelägna områden med en allmän återhållsamhet på den offentliga sektorn. Man kan genom att omflytta resurser från vissa sektorer få möjligheter att gå vidare på andra. Men, fru talman, skall vi nå balans i vår offentliga ekonomi måste vi begränsa tillväxten både av privat och av offentlig konsumtion. Jag skulle önska att vi kunde vara ense också om detta. Och jag skulle gärna pröva olika konstruktiva förslag för att nå detta mål — de är välkomna.

Fru talman! I dagens debatt har de borgerliga partiföreträdarna frenetiskt hävdat att de gav klara besked i valrörelsen om vårt ekonomiska läge och sina avsikter beträffande den ekonomiska politiken. Detta skulle dessutom vara exakt samma besked som man ger nu, efter valet. Hur kunde det då komma sig att moderaterna i valrörelsen lovade skattesänkningar men nu accepterar skattehöjningar, och varför försökte man i valrörelsen hålla sin s.k. sparplan hemlig för att nu tala desto yvigare om behovet av nedskärning av de offentliga utgifterna? Vad låg det i centerns löften om vårdnadsbidrag, och vad menade den dåvarande statsministern med sitt påstående om att alla kurvor pekade åt rätt håll och att det bara var att fortsätta framåt med folkpartiet? Jag tror att det är nödvändigt att den här historien ägnas en smula uppmärksamhet. Den håller på att utvecklas till en principfråga både för vårt demokratiska umgänge och för partiernas förhållande till sina väljare. I och för sig är det högst naturligt att regeringspartier försvarar sin politik och dess följder. Det är inte onaturligt ens att partier gärna vill tolka ekonomiska data på det för dem själva mest välvilliga sättet och att man inte i onödan drar fram omständigheter som pekar åt ett annat håll. Men i 1979 års valrörelse överskreds dessa gränser grovt på den borgerliga sidan. Man helt enkelt vilseledde väljarna genom att lämna osanna uppgifter i konkreta sakfrågor. Så skedde t.ex. när det gällde att klarlägga hur det stod till med Sveriges utrikesbalans och hur stort utflödet av valuta ur landet egentligen var. Skälet till att debatten koncentrerades till den punkten var helt enkelt att de borgerliga partiernas bravurnummer i valrörelsen handlade om hur de hade återställt den svenska industrins konkurrenskraft och därmed räddat landet ur den allvarliga underskottssituation gentemot utlandet som vi befann oss i 1977. I samband med att man skulle visa huruvida påståendet härom var sant eller inte gavs sedan svaret på två allvarliga frågor. Den första var om räntan måste höjas för att ett eventuellt valutautflöde skulle stoppas. Den andra var hur mycket skatterna måste höjas nästa år — om det räckte med mittenpartiernas förslag om höjda energiskatter eller om det skulle krävas mera omfattande åtgärder, av det slag som vi socialdemokrater föreslog i valrörelsen. Folkpartiregeringen hävdade att bytesbalansens underskott i år skulle bli högst 9 miljarder, att det inte pågick något valutautflöde och att inga motåtgärder, t.ex. i form av en räntehöjning, därför behövdes samt att det räckte med de höjda energiskatterna. Inga ytterligare skattehöjningar eller åtstramningsåtgärder var aktuella. Dessa uppgifter lämnades som svar på direkta frågor från socialdemokratiskt håll t.ex. i den ekonomiska debatten i TV och i partiledardebatten. Men efter valet har man successivt låtit täckelset falla och avslöjar sanningen i all dess fulhet. Två dagar efter valet proklamerades den nya krisen i svensk ekonomi. Industriförbundet inledde med en ren katastrofrapport: rekordunderskott i bytesbalansen, 12 96 inflation och nästa konjunkturnedgång redan i sikte. Det materialet hade legat färdigt en längre tid, förklarade Industriförbundets utredningschef, men för att inte störa valrörelsen — den borgerliga, får man anta — hade man väntat med publiceringen. Däremot, ansåg utredningschefen, hade budgetministern haft god kunskap om innehållet, eftersom han hade haft tillgång till samma material. Och mycket riktigt: efter ytterligare några dagar var herr Mundebo färdig att ta fram den beryktade svångremmen igen i en tidningsintervju. Den 26 september höjdes räntan i det uttalade syftet att hålla tillbaka det valutautflöde som så ivrigt hade förnekats. Riksbankens chef medgav att bytesbalansunderskottet redan i augusti var minst 10 miljarder — dvs. det underskott som budgetministern i september, före valet, förnekade var större än 9 miljarder. I går kom i konjunkturinstitutets höstrapport bekräftelsen på våra farhågor: Sveriges underskott gentemot utlandets når i år en ny rekordnotering och fortsätter att försämras nästa år. I regeringsförklaringen av den 12 oktober fortsätter dessa avslöjanden. Enligt den står Sveriges ekonomi inför avsevärda svårigheter på såväl kort som längre sikt. Stora krav kommer att ställas på den ekonomiska politiken, om balansen skall kunna återställas och sysselsättningen tryggas. Vilka dessa krav är och hur ekonomin skall räddas ger regeringsförklaringen emellertid inga besked om. Men det gjorde i någon mån utrikesministern i ett tal som han höll i söndags. Den man som före valet uppmanade folket att följa honom och hans parti framåt i en värld där alla kurvor pekar uppåt begär nu folkets stöd för den hårda politik som han uppger vara nödvändig för att klara problemen. Detta folk måste dra ner sina anspråk på konsumtion. Det måste acceptera att den offentliga servicen dras ner. Även angelägna statliga och kommunala utgifter måste omprövas, sade Ola Ullsten. Detta skall tydligen i första hand gälla de sociala transfereringarna. Det är det enda som nämns, och här gäller det inte om de skall stramas åt. För Ola Ullsten är det bara fråga om när det skall ske. Fru talman! Efter 1976 års val drabbades den svenska demokratin av en förtroendekris på grund av löften som gavs och sedan sveks. Den här gången har valrörelsen inte bara varit full av falska förespeglingar. Väljarna vilseleddes också om den faktiska situation landet befinner sig i och därmed om själva förutsättningarna för den politik varmed landet skall styras. För att ta det mest flagranta exemplet: Ingemar Mundebo fick under valrörelsen gång på gång frågan, om det inte var nödvändigt att vidta åtgärder för att begränsa valutautflödet,t.ex. genom en höjning av räntan. Varje gång förnekade han detta. Nu är det så, att det enda tillfälle då det kanske kan accepteras att en politiker ljuger är när han får frågan om räntehöjningar och valutakursförändringar. Men när Ingemar Mundebo förnekade behovet av en räntehöjning var det inte för att skydda samhället mot spekulation utan för att rädda borgerliga röster. Behovet av räntehöjning var naturligtvis precis lika stort före valet som 10 dagar senare, den 26 september. Men, som det hette i en borgerlig tidning efter valet, den nödvändiga räntehöjningen försköts av politiska skäl. Genom mörkläggningen av vårt ekonomiska läge, genom smusslet med sanningen, har de nya regeringspartierna — det är ofrånkomligt — skapat ett dåligt psykologiskt underlag för den politik som måste ta itu med verklighetens alla problem. Men så mycket viktigare är det då att den här politiken från och med nu förs med största möjliga hederlighet, att man anstränger sig för att minska klyftor och motsättningar i vår samhälle, att man vädjar till solidariteten och inte till egoismen. Sveriges riksdag har ett utmärkt tillfälle att visa sin förmåga att samla nationen i den första konkreta arbetsuppgift som vi nu står inför. Den gäller genomförandet av en skattereform som både gör det möjligt att nå en rimlig uppgörelse om lönerna och hindra ett fortsatt ras för statens finanser. Budgetministern säger sig nu vara beredd att söka samförstånd om skattepolitiken, men han ställer omedelbart en rad villkor. Regeringen är inte beredd att diskutera införandet av en allmän produktionsskatt, den s.k. promsen. Man är inte heller beredd att i något avseende ändra på indexregleringen av skatteskalorna. Innebörden av detta är följande: den samlade försvagningen av statens inkomster på grund av de aviserade justeringarna av inkomstskatten och av indexregleringen är ungefär 6,5 miljarder. Hur det skall finansieras anger man inte. Den höjning av energiskatterna som också aviserats avses ju inte ge någon statsfinansiell förbättring. Man säger sig tvärtom vara glad om skattehöjningarna inte ger några ökade inkomster, eftersom det visar att de har tvingat ned energiförbrukningen. Uppenbarligen inser regeringspartierna att det här inte är en hållbar finanspolitik, att den leder till den ytterligare ökning av budgetunderskottet som Ingemar Mundebo nu med rätta säger sig frukta. Därför talar man nu om en ny svångremsperiod, mumlar om nödvändigheten av social avrustning och åtstramning. Men vad detta tal har för mening vägrar man att ge klart besked om. Frågan är om man tänker upprepa den förra trepartiregeringens taktik, att dölja sina egentliga intentioner till dess att löneavtalen har slutits och löntagarna inte längre kan värja sig. Enligt vår mening vore ett sådant uppträdande av regering och riksdag ett direkt hot mot samförstånd och en bred uppslutning kring den ekonomiska politiken. Vi måste tvärtom anstränga oss att återställa det förtroende mellan statsmakterna och de stora löntagargrupperna som allvarligt har rubbats. Därför måste de statsfinansiella konsekvenserna av 1980 års skatteomläggning i sin helhet klarläggas och riksdagen ge entydigt besked om hur de skall bemästras. Socialdemokraterna har i en motion krävt att sådana besked skall ges i samband med det skattepolitiska beslutet. Regeringens skatteförslag, sådant det hittills har redovisats, har utsatts för hård kritik från löntagarhåll därför att det är orättvist. Den kritiken har tydligen uppmärksammats av Ingemar Mundebo, eftersom han nu säger sig vara beredd att diskutera ändringar i förslaget. Men den diskussionen får inte gälla indexregleringen. Den är helig! Men nog måste herr Mundebo inse att indexregleringens fördelningspolitiska konsekvenser också ingår i den här kritiken. Låt mig ta ett exempel. Höjningarna av oljepriserna höjer också det index som används för att sänka de statliga skatteuttaget. Redan 1980 skulle den av oljeprishöjningen framkallade indexstegringen sänka inkomstskatten med 1 miljard. Nu har Ingemar Mundebo med klar adress till löntagarnas organisationer uttalat att man inte får och inte kan kompensera sig för de höjda oljepriserna. Men varför då, Ingemar Mundebo, hålla i gång en konstruktion som ger den kompensationen via skatterna? Ännu mer obegripligt: Varför skall den kompensationen fördelas så att den som tjänar 60 000 kr. får ett par hundralappar för att täcka sina höjda hyres-, oljeoch bensinkostnader medan den som tjänar 150 000 kr. får det tredubbla beloppet för samma ändamål? Visar inte det att en automatisk sänkning av skatterna via indexreglering är en omöjlig metod både för att nå rättvisa och för att driva Det ekonomiska läget kräver inte bara en ansvarsfull skattepolitik som kan accepteras av folkets flertal. Om inte betalningen av våra utlandsskulder och budgetunderskott skall ensidigt drabba människors välfärd och sociala trygghet måste största möjliga ansträngningar göras för att bygga ut och förstärka landets produktionsförmåga. På tre år har industrins investeringar gått ned med 30 96. I år skulle, trots konjunkturuppgången och väsentligt förbättrade vinster, en ytterst blygsam ökning med 4 96 inträffa. Alla torde inse att en långt starkare återhämtning av industriinvesteringarna måste åstadkommas, om landet inte skall komma i en hopplös underskottssituation. Alla torde också inse att ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt för att undvika en allvarlig bostadsbrist. F. n. sjunker bostadsbyggandet. I den motion som socialdemokraterna lade vid riksdagens början föreslog vi en rad åtgärder för att öka industriinvesteringarna och bostadsbyggandet. Några sådana förslag finns inte i regeringsförklaringen. Om man nu eftersträvar samförstånd och breda lösningar, då har den borgerliga halvan av riksdagen ett utomordentligt tillfälle att visa sin vilja att omsätta detta tal i praktisk handling genom att seriöst pröva de socialdemokratiska förslagen. Valet är ert — att fortsätta den förra trepartiregeringens konfrontationspolitik eller att föra en politik i ”hela folkets intresse”, som regeringsförklaringen utlovar.

Fru talman! Jo, vi vill föra en politik i hela folkets intresse. Det är inte bara en målsättning som står i regeringsförklaringen, utan det är också en målsättning som vi i praktiskt politiskt arbete vill följa. Det är därför som vi också är beredda att lyssna och beredda att seriöst pröva olika alternativa förslag.

Jag har pekat på de ljusa inslagen. De finns, och de är fortfarande många. Jag har pekat på de mörka inslagen; de finns de också. De är inte så många, men de är bekymmersamma. Åtminstone ett av dem, som gäller bytesbalansen, är i dag mera bekymmersamt än det var i våras och t.o.m. i somras. Nu har jag nog ändå en viss distans till olika prognoser — också till de egna för den delen — när det gäller bytesbalansen. Det är som bekant svårt att göra prognoser över betalningsbalanser, handelsbalanser och bytesbalanser. Det handlar ju om mycket omfattande penningströmmar. När alltså någon institution eller något institut säger att så här exakt ser det ut och så här exakt kommer det att bli, så tar jag nog de siffrorna med en viss distans. Jag vill påminna om att när Industriförbundet hösten 1977 gjorde en prognos för 1978, talade man om ett underskott på drygt 17 miljarder. Konjunkturinstitutet sade samtidigt att det skulle bli ett underskott på drygt 18 miljarder. Det verkliga resultatet blev ju ett underskott på knappt 4 miljarder, vartill vi skall lägga en omräkningspost på 2,5 miljarder. Det var alltså ändå ett betydande avstånd mellan prognos och verklighet. Jag nämner dessa exempel för att belysa hur svårt det är att göra prognoser på detta område. Med all respekt för riksbankschefens kunnande och erfarenhet vill jag framhålla att varken han eller någon annan i detta land visste hur stort bytesbalansunderskottet var i augusti. Det vet vi ännu inte, med den statistik som vi har tillgång till. Nu är ju det centrala att oberoende av om siffran skulle råka vara x,y eller z, så kan vi vara ense på en punkt, vilket jag också underströk i mitt förra inlägg: Vi har ett oroande stort underskott i våra utrikesbetalningar. Det är ett växande underskott. Jag pekade på två vägar att förbättra situationen, att minska bytesbalansunderskottet, och jag skulle vilja fråga: Vilka alternativ för att minska bytesbalansunderskottet vill Kjell-Olof Feldt föra fram? De alternativen skall jag seriöst pröva. Men jag har nämnt två, som kan få verklig effekt. De vägarna tycks Kjell-Olof Feldt inte vara beredd att följa. Sedan till räntan. Jag instämmer alltså i att det är ett par områden där ansvariga politiker bör vara försiktiga med att yttra sig. Man erinrar sig en eller annan tidpunkt under 1970-talet då Kjell-Olof Feldt och andra satt i regeringsposition och någon oppositionspolitiker vågade ta ordet ränta eller växelkurser i sin mun. Man fick då höra hur oansvarig och oförsiktig man var och hur föga omsorg om landets ekonomi man hade. Jag var därför återhållsam med att kommentera räntesituationen. På det här området tror jag att statsråd och andra ansvariga politiker skall låta debatten i första hand föras av ekonomer och att politikerna skall besluta. Vi beslutade också inom riksbanken i juli att höja räntan — det fanns fog för att göra det — och så kom då, under de följande veckorna i augusti och september, en rad räntehöjningar i andra länder som gjorde det nödvändigt att än en gång höja räntan i Sverige. Jag vill försäkra att det inte var för att rädda borgerliga röster utan att det var av omsorg om svensk ekonomi som vi försökte hantera ränteoch växelkurser samt valutareserver både före och efter valet. Kanske borde Kjell-Olof Feldt också yttra sig med litet större återhållsamhet och försiktighet om hanteringen under 1979. Kunskaperna i svensk historia har visserligen möjligen förtunnats något under gångna år, men det är dock bara tre år som gått sedan 1976. Så sent som fram till 1976 års val hade vi ju en socialdemokratisk regering, och då hade vi problem med vår valuta. Vi hade en betydande minskning av vår valutareserv, som då kom ner i 10 miljarder, medan den nu före valet låg på ca 17 miljarder. Också då hade vi en debatt om var räntenivån borde ligga. Det blev ingen räntehöjning före valet. Den kom ett tiotal dagar efter valet — under expeditionsregeringens tid — då räntan i Sverige höjdes med 2 96. Jag gissar att det inte var av politiska skäl som man sköt på räntehöjningen 1976, utan att det självfallet var av goda sakliga skäl. Ett par ord om skattepolitiken också. Vi betraktar inflationsskyddet som en betydelsefull del av vårt inkomstskattesystem. Den delen vill vi slå vakt om. Självfallet kan man resonera om den bästa tekniska konstruktionen av ett inflationsskydd — och där är jag till fullo mottaglig för alla synpunkter. Däremot är inflationsskyddet betydelsefullt för alla inkomsttagare, eftersom vad riksdagen då beslutar om är de reella förändringarna. Arbetsmarknadens organisationer vet vad de har att förhandla om. Då Kjell-Olof Feldt säger att det fanns en kritik från löntagarhåll mot inflationsskyddet visar det att han har en otillräcklig överblick över det svenska organisationsväsendet.

Därför går vi till de här förhandlingarna med vilja att bevara det inslaget, men också med en vilja att lyssna till förslag till förändringar av skatteskalorna. Vi skall lyssna till sådana förslag i konstruktiv anda.

Fru talman! Jag blir litet bekymrad när jag lyssnar till Ingemar Mundebo. Han försöker egentligen undvika de principiella problem som vi ändå måste försöka hitta en lösning på. Han talade om att det var problem med prognoser, att det var ljusa inslag och mörka inslag. Men här gäller det någonting mycket konkret. Pågick det ett valutautflöde, behövde åtgärder vidtas? Det förnekade Ingemar Mundebo. Han säger att det gick likadant till 1976. Då höjdes räntan också en ganska kort tid efter valet. Får jag påminna om att vad som då inträffade var en internationell valutaoro, som med ett slag ändrade förutsättningarna också för den svenska valutan, som vi fick lov att devalvera. Men om det nu fanns goda sakliga skäl för det här dröjsmålet med räntehöjningen — vilka var då dessa? Vad var skälen till att vänta till den 26 september, när problemen på valutaområdet otvivelaktigt hade funnits hela sommaren? Jag hoppas att Ingemar Mundebo förstår att det är allvarligt att manipulera människor. Det är allvarligt att förlita sig på människors korta minne. Konsekvenserna av detta kommer vi alla i det här huset att få lida av, om människor upplever det så att de var manipulerade och att de förespeglingar som hade getts om en ganska bekymmersfri framtid i ett slag visar sig vara oriktiga. Ingemar Mundebo tillhör den typ av ministrar som från den här talarstolen ständigt begär konstruktiva förslag. Det är kanske ett uttryck för hans naturliga ödmjukhet. Men jag måste erinra om att regeringens egentliga uppgift är att regera, att själv lägga fram konstruktiva förslag. Det hindrar inte att man kan be andra att hjälpa till, men det är Ingemar Mundebos enda bidrag till debatten i dag. Han talar om de stora och svåra problemen. Han avvisar drastiska förändringar av samhället, han avvisar höjda skatter, och han talar om större återhållsamhet med offentliga utgifter. Detta sista sker i ett allmänt tungomålstalande — på vissa områden skall man kunna spara, och vissa sektorer skall kunna hållas tillbaka. Vi frågar oss snart allesammans i den här riksdagen: Vad är det för områden och sektorer där regeringen vet att det i dag går att spara? Det vore enkelt att få i gång en mera konstruktiv debatt, om man gav ett besked om vad det är man har i kikaren. Låg mig återkomma till en fråga som jag ställde tidigare. Inser inte Ingemar Mundebo att kritiken mot indexregleringen kommer att bli ganska besvärande, bl.a. när folk upptäcker hur kompensationen för oljeprisstegringarna kommer att fördelas, den kompensation som Ingemar Mundebo säger att folk egentligen inte skall ha men som han ändå är beredd att dela ut via indexregleringen?

Fru talman! Kjell-Olof Feldt säger: Får jag påminna om att det var en internationell valutaoro 1976 och att detta var bakgrunden till handlandet då. Ja, får jag för min del påminna om att det var en internationell valutaoro också sommaren 1979 — en rätt besvärlig valutaoro som har påverkat valutakurser och ekonomi i många av de stora industriländerna, med långt besvärligare verkningar än de som vi har mött här i Sverige. Det var bl.a. mot denna bakgrund som riksbanken i juli höjde den svenska räntenivån, och jag kan inte påminna mig att det i den allmänna debatten under våren och sommaren, fram till några veckor före valet, fördes fram förslag från socialdemokratin om ytterligare höjda räntenivåer. Visserligen är överläggningarna i riksbanksfullmäktige interna, men jag skulle föreställa mig at. om det hade förts fram förslag inom fullmäktige om ytterligare räntehöjningar, så hade vi på ett eller annat sätt fått höra talas om de där förslagen och kunnat resonera om dem. Nu skall man kanske också i all stillsamhet påminna om att räntehöjningar var nödvändiga, och vi fick ta dem. Men de har ju inte bara fördelar, och man kan ha anledning att tveka ett tag innan man beslutar om dem, för de får ju effekter på prisnivåerna inom ett land, och vi hade också en omsorg om och ett ansvar för att få en så lugn prisutveckling som möjligt. Nu nämnde jag ett antal förslag som skulle påverka den svenska ekonomin och påverka våra balansproblem. Jag nämnde att vägen till en bättre bytesbalans kan gå via ett bevarande av industrins konkurrenskraft och ett minskat oljeberoende. Jag nämnde ett par konkreta förslag på de här områdena. Kjell-Olof Feldt avvisade dem. Han har inte sagt vad han vill göra i stället. Det betyder att om man inte gör något annat i stället kommer vi att få behålla besvärliga bytesbalansunderskott.

Fru talman! Ja, sanningen kryper så småningom fram, även om det sker bitvis. Det rådde en internationell valutaoro 1979 — det påminner Ingemar Mundebo om. Ja visst, det var ju det vi sade, att räntenivån utomlands steg snabbt och att läget för valutareserven och valutautflödet både i augusti och i september var klart oroande. Men det var ju det Ingemar Mundebo förnekade. Jag har hur många dokument som helst där han säger att det inte fanns några problem alls på valutaområdet. När riksbanken sedan motiverar räntehöjningen med 1 96 — och det är där jag menar att manipulationen blir så uppenbar — har riksbanken ingen annan motivering att komma med än att höjningen genomfördes för att bromsa och begränsa valutautflödet. Det var också den motivering som gavs. Det är tydligen så att Ingemar Mundebo inte riktigt inser det här problemets allvar. Sedan må det ursäktas mig om jag inte blir alltför imponerad av att de två stora bedrifter som regeringen tänkt begå är att bevara industrins konkurrenskraft och minska oljeberoendet. Alla vill vi bevara industrins konkurrenskraft och förstärka den, om det går. Men den fråga som ingen av oss har något entydigt svar på är: Klarar vi en rimlig avtalsuppgörelse 1980? Klarar vi att hålla inflationen på en sådan nivå att industrins konkurrenskraft inte allvarligt försvagas? Där kommer vi till diskussionen om produktionsfaktorsskatten, som vi anser är ett bidrag till en stabilisering av ekonomin men som Ingemar Mundebo hävdar och alltid har hävdat bara kommer att försvaga den. Det skall dock inte belastas oss att vi inte försökt föra en konstruktiv debatt. Socialdemokraterna var det enda parti som tog på sig ansvaret och obehaget i valrörelsen att faktiskt diskutera en mer omfattande skattepolitisk åtgärd både för att hålla nere inflationen och för att förbättra budgetbalansen. Höjda energiskatter lär väl regeringen komma med förslag om. Men jag tror att Ingemar Mundebo skall vara försiktig med att utmåla deras välsignelsebringande verkningar på vår bytesbalans, därför att om det genom höjda energiskatter sparas olja och därmed sådana utgifter har folk i stället pengar till att öka sin konsumtion och annan import från utlandet. Konjunkturinstitutets prognos för 1980 visar att trots att man där räknar med höjda energiskatter ökar bytesbalansens underskott med 3,5 miljarder kronor. Så bra var det med energiskattens välsignelser för vår bytesbalans.
Fru talman! Ja, visst ökar bytesbalansens underskott. Det är ju en följd av att oljenotan under det här året stiger med 9 miljarder. Varken Kjell-Olof Feldt eller jag har något recept för att undvika det tryck på bytesbalansen som dessa 9 miljarder i den stigande oljenotan för med sig. Den räkningen skrivs nämligen ut av krafter utanför vårt land, och oberoende av vilket parti eller vilka partier som sitter i regeringen har vi att betala den. Vi kan medverka till att minska de kostnaderna genom att minska vårt oljeberoende. Där måste vi använda oss av alla metoder som vi känner till: att spara, att stimulera till eller tvinga fram andra alternativ och att också — som så många andra länder gör — använda oss av skatteinstrumentet. Det har ingalunda bara fördelar utan också en rad av problem, men det kan vara ert sätt att se till att trycket på bytesbalansen inte blir så stort som det eljest skulle bli. Sedan bara ytterligare en kommentar. Sanningen kryper så småningom fram, sade Kjell-Olof Feldt. Ja, men den tycks krypa väldigt långsamt till Kjell-Olof Feldt. Vi redovisar ju varje vecka vilka förändringar som sker i den svenska valutareserven. Den statistiken finns tillgänglig. Man kan alltså följa vecka för vecka vad som kommer in och vad som går ut och hur mycket som finns i svensk valutareserv. Det finns ingen anledning att dölja detta, och ingen har heller gjort det. Det redovisas som sagt varje vecka och är ett underlag för den politiska debatten och de politiska besluten. När det gäller räntenivåerna så sänder vi ju t.o.m. dag för dag ut uppgifter om vilka förändringar som sker. Den sanningen redovisade vi också under de debatter som fördes före valet. Om den sanningen nu kryper fram också till alla debattörerna betraktar jag det som en stor fördel.

Fru talman! Det har tidigare i dag talats mycket om budgetunderskott. Självfallet ger förra årets budgetunderskott på 38 miljarder och innevarande års beräknade underskott på 50 miljarder anledning till oro. Men att höja beskattningen för att minska detta underskott är en utväg som uppenbarligen allt färre tror på. Skattetrycket har nu utan tvivel nått en sådan nivå att ytterligare höjningar, som ju socialdemokraterna ständigt förfäktar, ofelbart kommer att öka de negativa effekterna på samhällsekonomin och statsfinanserna. Ökade skattepålagor, baserade på annat än rent konjunkturpolitiska bedömningar, kommer knappast att ge ökade inkomster för staten utan snarare en minskning, med tanke på alla de minusfaktorer som är alltför väl kända för att här behöva upprepas. Under en lång tid var vi moderater ganska ensamma om att hävda att sänkta skatter, i stället för att minska statens inkomster tvärtom ökar dem genom stärkt arbetsmotivation såväl för anställda som för företagare. Vårt budskap härvidlag har långt om länge fått en avsevärd genomslagskraft genom den åskådningsundervisning som svenska folket fått av Linjeflyg och SJ. Som bekant har dessa företags lågprissatsning väsentligt ökat passagerarunderlaget, med ett betydligt förbättrat ekonomiskt resultat som följd. Det har i kammaren tidigare i dag från socialdemokratiskt håll hävdats att exemplet Linjeflyg-Jan Carlzon har fallit platt till marken, därför att Jan Carlzon två dagar efter valet aviserade höjda flygpriser. Detta är inte riktigt. En begärd prishöjning, som i sin tur beror på ökade drivmedelspriser, avsåg inte lågpristurerna utan dem som betalades med fullt pris. Exemplet Linjeflyg är alltså fortfarande relevant. I början av september i år publicerades en Sifoundersökning som gällde den fråga som jag här tagit upp, och resultatet var verkligen ganska intressant. I stort sett varannan svensk ansåg enligt denna undersökning att staten skulle få in lika mycket skatteinkomster som i dag om marginalskatten sänktes, genom att folk skulle arbeta mer och därmed tjäna mer. Det är anmärkningsvärt att inte mindre än var tredje socialdemokrat tyckte att påståendet var riktigt. Betydligt färre, eller 37 26 av samtliga tillfrågade, trodde att påståendet var fel. Den kommunala expansionen är i högsta grad oroande för samhällsbalansen. Enligt konjunkturinstitutets i går publicerade höstrapport skulle den kommunala konsumtionen för innevarande år öka med inte mindre än 5,4 96 mot de 3 26 som hade överenskommits mellan staten å ena sidan och de två kommunförbunden å den andra. Det är förvisso inte med någon större glädje man kan konstatera att de moderata farhågorna från i våras när det gäller svårigheterna att komma till rätta med en alltför hög kommunal expansion slagit in. Nu har kommunerna och landstingen haft ganska gott om pengar, så volymökningen kommer knappast att resultera i några mer omfattande skattehöjningar för nästa år. Men det ger ändå anledning att åter aktualisera det moderata förslaget om rådgivande kommunala folkomröstningar i det fall en kommun vill höja utdebiteringen. Vårt förslag har inte vunnit gehör bland de andra partierna, vilket naturligtvis är beklagligt. Om ett halvt år skall vi folkomrösta om den ytterst komplicerade kärnkraften, en omröstning som kommer att ställa mycket stora krav på den enskilde väljaren att kunna utvärdera alla de faktorer som måste ligga till grund för ett ställningstagande. Kärnkraftsfrågan anses tydligen inte svårare än att man kan folkomrösta om den, medan en kommuninvånare inte betros med ansvaret att i en rådgivande kommunal omröstning säga ifrån om han eller hon vill acceptera en skattehöjning på, säg, 50 öre för att få den eller den förbättrade servicen. Den gamla trepartiregeringen gjorde mycket för att förbättra Sveriges ekonomi och konkurrenskraft genom att sänka statsskatten, indexreglera skatteskalorna och slopa den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är bra att en ny trepartiregering nu får möjlighet att fullfölja den politiken, där en ökad köpkraft genom en fortsatt skattesänkning måste paras med ett höjt hushållssparande för att minska importen och hålla inflationen i schack. Härmed är jag inne på sparandet och tänker nu ta upp en fråga, som de flesta riksdagsledamöter ganska nyligen varit i kontakt med, nämligen inställningen till aktiesparandet. I somras gick som bekant aktiespararna — i runt tal var tionde svensk sparar i aktier — genom sin organisation ut med en enkät till 357 dåvarande och eventuellt blivande riksdagsledamöter. Svarsprocenten blev så pass hygglig som 68. Det ställdes sex frågor om aktiesparandet, varav några kan vara av intresse att här redovisa. Den första gällde om aktiesparandet var positivt för vårt lands näringsliv. Inte mindre än 85 96 instämde helt och 14 96 med tvekan i detta, och blott en enda procent tyckte att aktiesparandet var något negativt. I rättvisans namn skall dock tilläggas att bland dem som inte ville svara på frågorna fanns det säkerligen en majoritet av negativa till aktiesparandet. Det är också att märka att utfrågningen i motsats till många andra undersökningar var helt öppen och att de svarande figurerade med namn och foto i publikationen. Beträffande aktievinstbeskattningen svarade inte mindre än 99 96 att aktierna skattemässigt borde behandlas minst lika bra som premieobligationer. Dessa obligationer beskattas nu med högst 20 96 , medan utdelningen på aktier utsätts för en dubbel beskattning, först inom företaget med ungefär 50 96 och sedan hos aktiespararen, eller kapitalägaren som socialdemokraterna brukar säga, med kanske 60 till 85 96. Detta är naturligtvis djupt otillfredsställande, och det negativa förstärks av att eventuella vinster på aktier kan nå samma höga beskattningseffekt som utdelningen, i den mån företagen kan ge någon utdelning, medan den som till äventyrs vinner pengar på hästkapplöpningar eller lotteri kommer undan med 30 96 i skatt. Med vårt oneutrala skattesystem finns dels risk för att pengar försvinner ur landet, dels risk för att kapitalet söker sig till investeringsområden, där nyttan ur samhällsekonomisk synpunkt är minst. Som exempel härpå kan nämnas investeringar i frimärken, konst och ädla stenar. Härigenom minskar intresset för aktier, och på så sätt fördyras och försvåras näringslivets nödvändiga kapitalförsörjning. Även om näringslivets kapitalanskaffning i huvudsak sker inom företagen eller genom lån och i mindre utsträckning genom emittering av aktier, är det utomordentligt betydelsefullt att aktiesparandet som sparform inte diskrimineras. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en majoritet av riksdagens ledamöter, och en ganska så stor majoritet dessutom, är positiv till att förbättra aktiesparandets villkor. Några förbättringar och förslag till förbättringar har i år kunnat noteras, Det har exempelvis skett en uppmjukning av de s.k. Anellreglerna, så att nyemissionen blivit något attraktivare för företagen. Dåvarande ekonomiministern aviserade i våras att han skulle låta utreda frågan om den nuvarande destruktiva dubbelbeskattningen av företagens vinster och föreslår också i kapitalmarknadspropositionen att fondstämpeln vid handeln med aktier avskaffas. Detta är i och för sig tacknämligt, men enligt min mening inte till fyllest för att åstadkomma en nödvändig aktivering av hela aktiemarknaden. Även om det inte borde vara behövligt vill jag gärna understryka, att när jag nu talar för bättre villkor för aktiesparandet, så gör jag det i den fasta övertygelsen att det är nödvändigt för vårt framåtskridande att ha en väl fungerande aktiemarknad och inte för att öka vinsterna för dem som har råd och möjlighet att spara i aktier. De är visserligen inte så få. Man räknar med att tre fjärdedels miljoner människor i vårt land sparar i aktier. Den negativa syn på aktiesparandet som f. n. råder har också kommit till uttryck i den mindre lyckade utvecklingen inom skattefondsparandet som startade för ett drygt år sedan. Inom departementet hade man räknat med att skattefondsparandet skulle uppgå till ca 400 milj.kr. om året, men enligt uppgift har det under de första tolv månaderna sparats mindre än 150 milj.kr. Av det totala sparandet enligt den nya lagen är mindre än 10 96 aktiesparande. En av de grundläggande orsakerna härtill är säkerligen att sparandet är bundet på fem år nied all den osäkerhet som är förknippad med utvecklingen på aktiemarknaden. Sänkta aktiekurser kan ju snabbt neutralisera de i övrigt gynnsamma sparvillkoren. Spararen har med nuvarande regler inte möjlighet att gå ur under femårsperioden med bibehållna skattelättnader och heller inte att under perioden gå över från den ena sparformen till den andra. En fri övergångsrätt mellan skattefondsparande och det övriga lönesparandet skulle eliminera denna olägenhet. Det är min förhoppning att det som skrivits i regeringsförklaringen om att åtgärder kommer att föreslås för att öka det enskilda sparandet också kommer att innehålla något av vad jag här har fört fram. Med tanke på den positiva inställningen till aktiesparandet, som den enkät som jag tidigare redogjort för gav vid handen, finns det anledning att hysa den förhoppningen att det skall vara möjligt att uppnå politisk enighet här i kammaren om bättre villkor för aktiesparandet.

Fru talman! Det har talats mycket om val och valresultat här i debatten och om vem som egentligen vann valet. Jag skall inte så mycket gå in i den debatten utan ta upp valresultatet ur en helt annan synvinkel och lägga några synpunkter på det. I des.k. skogslänen gjorde arbetarrörelsen mycket stora framryckningar i valet. I Norrbotten t.ex. ökade socialdemokraterna sin röstandel, som redan 1976 var mycket hög, med ytterligare nära 2 926, och den är nu uppe i ca 55,5 96, medan de borgerliga partierna tillsammans endast fick 30 96. I hela norra Sverige är tendensen likartad, även om siffrorna inte är riktigt så höga som i Norrbotten. Måste det inte kännas som en svidande örfil för borgerligheten och särskilt centern att på detta sätt bli betygsatt? I norra Sverige, där sysselsättningsproblemen och de ekonomiska problemen är mycket svåra, underkänner väljarna borgerlighetens politik, och allra hårdast underkänner man den i Norrbotten, där problemen varit och är allra störst. Norrbotten har nu under flera årtionden levt med nästan ständiga sysselsättningsproblem och som följd därav stark utflyttning. Det privata näringslivet har aldrig i modern tid intresserat sig för Norrbotten annat än som råvaruleverantör. Samhället har i stället fått gå in och söka avhjälpa de värsta problemen, och på så sätt har de statliga företag som i dag betyder så mycket kommit till. Under 1960-talet insåg statsmakterna att något särskilt måste göras för Norrland och en del andra perifera områden, och efter grundliga utredningar kom så beslutet om ett lokaliseringspolitiskt stöd. Detta gav Norrbotten några tusen nya jobb under åren 1965-1969, men då nedgången i de befintliga näringarna bara ökade blev resultatet att utflyttningen fortsatte. Redan 1970 var därför socialdemokratin färdig att satsa offensivt även på en annan väg att utveckla Norrbotten. Under åren 1970-1976 investerades i de statliga företagen i länet fyra fem miljarder kronor, och detta skapade över 4 000 nya jobb vid dessa industrier. Påverkan på andra sektorer av näringslivet gav betydligt fler jobb. Totalt kan man säga att ca 10 000 nya jobb tillkom under dessa år. Utflyttningen byttes i en folkökning, och optimismen återvände. Nu såg man en ljusare framtid skymta vid horisonten. Dessutom beslöt riksdagen att bygga Stålverk 80 och projekteringen sattes i gång. Där stod man när borgerligheten övertog regeringsansvaret 1976. Under de gångna tre åren har mycket hänt. Den positiva utvecklingen har bytts i stark tillbakagång. NJA:s utlovade 2 300 nya jobb har bytts i en minskning med ca 1000. LKAB har genom flerårigt anställningsstopp skurit ner sitt antal anställda kraftigt. ASSI hotar öka arbetslösheten med ytterligare 400 personer. Småindustrin har tappat mer än 1 000 jobb, bl.a. beroende på den starka tillbakagången vid storindustrin. Länet har i dag bortåt 25 000 personer i arbetsför ålder utanför den ordinarie produktionen. Genom att basindustrierna på flera håll tillämpar anställningsstopp och s.k. naturlig avgång drabbas ungdomen särskilt hårt. För dem finns inga jobb att få. De borgerliga har — samtidigt med att de låtit flera tusen industrijobb försvinna — satsat på en väldig ökning av beredskapsarbeten, utbildning, omskolning m.m. Deras offensiva satsningar har främst bestått av Norrbottendelegationen, som dock med den medelstilldelning den haft inte har kunnat göra annat än mycket begränsade insatser, men även dessa är naturligtvis värdefulla. Därjämte har man skapat en fond, kallad Regioninvest, vilket kanske är den värdefullaste satsningen. Men att skapa livskraftiga småindustrier samtidigt som basindustrierna dras ner är en närmast hopplös uppgift. Mot bakgrund av vad jag här sagt borde det inte vara svårt att inse varför borgarna förlorade valet i Norrbotten. Men det finns ytterligare förklaringar. För norrbottningen ter sig framtiden mörk. Ytterst få ungdomar kan få jobb i länet. Det finns ingen långsiktig utveckling. Det mesta hålls bara i gång tills vidare. Framtiden vågar man inte tro på. Vad Norrbotten behöver är en målmedveten, planerad satsning på länets storindustrier — basindustrierna — för att de skall kunna byggas ut och utvecklas. Först när så sker kommer även andra näringar att våga tro på framtiden och satsa på utveckling. Men de stora basindustrierna är nästan alla statsägda, och när det gäller dessa företags vidareutveckling misstror norrbottningen de borgerliga av bitter erfarenhet. Man vet att det endast är arbetarrörelsen, som helhjärtat ställt upp för dessa industriers tillkomst. Under årens lopp har socialdemokraterna fått föra en hård kamp mot än den ena, än den andra borgerliga konstellationen, för att få igenom beslut om dessa industriers utveckling. Och ända fram till i dag upplever man att de borgerliga som grupp inte är att lita på här på grund av ideologiska skäl. Ännu i våras fällde de borgerliga förslaget om ett mediumvalsverk i Luleå och satte i stället till en låtsasutredning. Denna inställning till länets storindustrier är en bit av förklaringen till socialdemokraternas framgångar i valet i norr. Norrbottningen litar på socialdemokratin av erfarenhet och har funnit av många besvikelser att borgarna kan han inte lita till. Det är helt enkelt en förtroendefråga. Och nu bara växer problemen under den nya borgerliga högerregeringen. Nu översvämmas länet av ”värvare” från storindustrin söderut, som vill ta hand om den norrbottniska arbetskraften. När de borgerliga skall finansiera sina skattesänkningar för välsituerade, då får norrbottningarna förtroendet att bidra särskilt mycket genom att höjningen av bensinoch oljepriserna ju drabbar Norrlandslänen särskilt hårt. Och SAS/Linjeflyg tar efter det höga föredömet och höjer sina biljettpriser särskilt mycket — även procentuellt sett — på långlinjerna till Norrland. Häromdagen kunde tidningarna meddela, att nu vill myndigheterna underlätta för företagen söderut att få ner fullgod arbetskraft från Norrland genom att flyttbidragen fördubblas eller också görs skattefria. TV-Rapport berättade häromkvällen om regeringens etableringsdelegation, som arbetat i tre år i samverkan med 200 företag för att flytta ut sysselsättning till orter utanför storstadsregionerna men som inte lyckats flytta ut ett enda jobb, inte lyckats skapa en enda nyetablering inom de aktuella områdena. Under tiden har industrin investerat 13 miljarder kronor, till stor del utomlands. Detta ställer de borgerligas vilja och förmåga att påverka det privata näringslivet till en vettig etableringspolitik i blixtbelysning. Med en borgerlig politik går Norrland och särskilt Norrbotten en dyster framtid till mötes. Den regionalpolitiska enheten vid länsstyrelsen i Luleå har nyligen publicerat en utredning, som visar att om den nuvarande näringsoch lokaliseringspolitiken får fortsätta, så kommer Norrbotten att förlora ytterligare 8 000-9 000 jobb under de närmaste åren. Detta får inte bara bli en statistisk uppgift som flimrar förbi på tidningssidorna. Det måste väcka oss att inse att här är det fråga om en landsdelskatastrof av enorm omfattning om inte politikerna tar sitt ansvar. Men kommer borgerligheten att ta det ansvaret och göra några kraftfulla insatser? Den strida strömmen av vinstmiljoner från vattenkraftsproduktionen i Norrbotten ser man med välbehag strömma in i statskassan via Vattenfall. Och en lika strid ström av fullgod arbetskraft från Norrland söderut till industrin där ser man med samma välbehag, men därmed tycks det få räcka. I norr börjar nu pessimismen och hopplösheten övergå i förbittring och vrede över politiker och industrimän som inte vill åstadkomma någon förändring, inte vill skapa någon rättvisa utan bara låter allt gå vind för våg i väntan på de fria krafter som norrbottningen av sekellång erfarenhet vet inte bringar honom något gott. Det måste bli någon ändring och inte bara en passiv färd mot katastrofen. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att slåss för en utveckling av näringslivet i Norrbotten. Vi ser en utbyggnad av basindustrierna som den mest angelägna åtgärden. Även för utvecklingen av den mindre industrin utgör basindustriernas utbyggnad en förutsättning. Eftersom dessa industrier oftast är statliga bör en sådan utbyggnad vara möjlig tämligen snart, om bara den politiska viljan finns. Statsföretag måste av regeringen användas som ett offensivt organ för att skapa ny sysselsättning, bl.a. genom ökad vidareförädling. SSAB/Luleåverken bör därför med det snaraste sätta i gång med den utbyggnad av mediumvalsverk m.m. som i våras föreslogs i riksdagen. Målsättningen måste vara att bolaget inom en nära framtid skall öka sitt antal anställda enligt tidigare riksdagsbeslut. LKAB måste ges resurser att snarast öka kulsinterproduktionen, höja effektiviteten, ta upp brytning av kopparmalm i Viscaria och bryta bl.a. legeringsmetaller i Arjeplog. Så snart som möjligt bör också brytning komma till stånd i Jokkmokk och övre Tornedalen av flera olika malmer och mineraler. ASSI måste omgående besluta sig för att behålla boardproduktionen i Piteå och fullfölja utbyggnaden i Karlsborg med en vidareförädlingsenhet. Sker inte detta, kommer 200 anställda vid vardera fabrikerna att bli arbetslösa. Snar projektering för vidareförädling vid ASSI:s tre företagsenheter i Norrbotten måste ske. En mängd övriga åtgärder, som t.ex. förbättrad skogsvård, en förbättring av fraktstödet, en kraftfull satsning på att utveckla småindustrin, ett snabbt fullföljande av den utredning om industriell verksamhet i Jokkmokk som riksdagen beslöt om i våras och mycket annat måste komma till. De åtgärder vid de statliga företagen som jag särskilt nämnt är dock av sådan karaktär att de är att betrakta som grundläggande för att förhindra den länskatastrof som eljest är på väg. Och de utgör en garanti för att övriga åtgärder undan för undan kommer till. Vore det inte rimligt att denna jämviktsriksdag tog det ansvar och visade den vilja som behövs? Om så inte sker, blir situationen i Norrbotten ganska snart ohållbar. Men den första förutsättningen för detta Norrbottensprogram, liksom för utveckling över huvud taget i landet, är att vi får en ekonomisk politik som syftar till stabilitet och rimlig och rättvis fördelning av de bördor som väntar oss alla. Det krävs en regering som är beredd till en planmässig hushållning med både materiella och mänskliga resurser. Kommer vi att få en sådan utveckling? Norrbottningar och andra väntar med stigande otålighet på att politikerna skall ägna sig åt handling och inte bara åt ord.

Herr talman! I några år har vi nu fått vänja oss vid att lösa många frågor utan tillgång på särskilt mycket nya pengar. Men fortfarande finns det stora problem i samhället som medborgarna kräver en lösning på, och vår uppgift blir då att omfördela de knappa resurser som vi har. Människor ställer berättigade krav på aktiva insatser när det gäller sysselsättningspolitiken, när det gäller omsorg och vård för dem som har det besvärligt, när det gäller rättssäkerhet och rättstrygghet, när det gäller skolan och barnens framtid, när det gäller miljöoch servicefrågorna i glesbygd och tätort. Om man skall kunna lösa problem av denna art, är det viktigt att man har 121 ett politiskt helhetsgrepp som ligger människorna nära. Decentraliseringspolitiken måste vara vägledande, och den bygger på de enskilda människornas personliga ansvar. Det är en grundläggande förutsättning hos en rättsstat att dess medborgare skall känna trygghet på olika sätt, trygghet i anställningen men också trygghet till liv och egendom. Ordningsmakten måste tilldelas sådana resurser och befogenheter att människorna känner denna trygghet. Det våld som förövas mot äldre inger stor oro. Våld av denna typ frodas i ett kontaktlöst och anonymt samhälle, där normer för mänsklig samlevnad och hänsyn riskerar att urholkas. Samhället — framför allt skolan — måste här stötta föräldragenerationen och stimulera till en mera aktiv fostrargärning, som inpräntar vikten av hänsyn och personligt ansvar hos det uppväxande släktet. En av grundförutsättningarna för att detta skall lyckas är att en sysselsättningspolitik förs som ger en positiv start i livet. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik måste bygga på att vi tar till vara de speciella förutsättningar och möjligheter som finns i de olika delarna av landet. Det krävs först och främst en offensiv näringsoch regionalpolitik, som dels skapar resurser, dels fördelar de skapade resurserna rättvist över landet. Vi måste också se till, att de olika satsningar och åtgärder som statsmakterna vidtar inte är på kollisionskurs mot varandra. Glesbygdssatsningar får t.ex. inte kompletteras med en trafikpolitik som drar in vägunderhåll och lägger ned järnvägar. Den förändring som den förra trepartiregeringen initierade i dessa hänseenden är därför synnerligen positiv. Stordriften har fått en alltför dominerande roll på många områden. Bantningar och sysselsättningsproblem har följt i dess spår. Ett större inslag av mindre företag och ett spritt ägande ökar tryggheten i sysselsättningen, bl.a. genom minskad konjunkturkänslighet. En ny decentralistisk energipolitik med inriktning på hushållning och användning av förnyelsebara energikällor skapar 10 000-tals nya jobb under uppbyggnadsskedet och förutsättningar för varaktig tillgång på arbete även i de områden som nu har stora sysselsättningssvårigheter. Det har vi från centerns sida bl.a. påvisat i det energiprogram som vi redovisade i valrörelsen. En framgångsrik sysselsättningspolitik kräver även att mera objektiva kriterier för en viss kommuns inplacering i stödområde tas fram. Den i mitt tycke alltför slentrianmässigt bestämda stödområdesindelningen i samband med det regionalpolitiska beslutet i våras — en indelning som vi från centern kritiserade — måste ersättas med ett annat system med inplacering av kommuner i stödområdesklass. Vi måste få ett system som innebär att områden med svårigheter, oavsett geografisk belägenhet, kan komma i åtnjutande av statligt stöd samtidigt som expansiva kommuner, oavsett var de är belägna, kan flyttas ned i lägre stödområdesklass. Vi har även i Sydoch Mellansverige glesbygdsområden, där svårigheterna är uppenbara. Vi måste ha en regionalpolitik som kan verka i hela landet, vilket vi från centern kraftigt understrukit. Det kräver en större flexibilitet i systemet än vi nu har, och det är därför viktigt att regeringen snabbt genomför den aviserade översynen av stödområdessystemet och presenterar ett nytt förslag, något som vi ifrån vårt parti länge har krävt. Vi måste med andra ord få en s.k. problemorienterad regionalpolitik. Också det enskilda jordoch skogsbruket spelar regionalpolitiskt en mycket stor roll i många bygder. Dessa näringar är i dag utomordentligt kapitalkrävande för att kunna uppfylla de effektivitetskrav som bl.a. statsmakterna genom riksdagsbeslut har lagt fast. Det är hög tid att kapitaltillgången till jordbruket förbättras. Nya verksamheter inom dessa näringar bör också kunna ge betydande tillskott av arbetstillfällen bl.a. inom energiområdet. Erfarenheter på skogens område finns redan. Det trafikpolitiska beslut som riksdagen fattade under våren innebär ett betydande steg mot ett decentraliserat samhälle. Det är nu angeläget att vi går vidare och förstärker och vidareutvecklar trafikpolitiken i dess olika delavsnitt. Från centerns sida vill vi gå längre bl.a. när det gäller vaktslåendet om och upprustningen av järnvägsnätet. Ett riksnät som består av alla de banor som i dag trafikeras kommer enligt vår mening att aktivt främja energi-, närings-, regionaloch sysselsättningspolitiken i riktning mot en mera balanserad utveckling i landets alla delar. Från regionalpolitisk synpunkt är det vidare glädjande att riksdagen nu uttalat sig för en ökad satsning på utbyggnad och förbättring av länsvägnätet och de lokala vägarna. Detta är väsentligt, inte minst för att tillgodose glesbygdsbefolkningens krav på en bättre vägstandard. I det sammanhanget bör beaktas den ökade belastning som genom den tilltagande fritidsbilismen sker på vägarna i glesbygden liksom kanske framför allt de krav som måste uppfyllas när det gäller skolskjutsorganisationen runt om i landet. Debatten om skolan har varit ett inslag i årets valrörelse. Alla tycks vara överens om att skolan inte fungerar, men få bidrag till lösningar har presenterats — som vanligt, skulle man kunna säga. Debatter, svepande formuleringar och kritik utan presenterande av alternativ har vi lyssnat till under många år. När centern genom åren drivit exempelvis kraven på mindre skolor och ändrade statsbidragsregler för byggande och drift av sådana, har dessa krav avvisats med såväl pedagogiska som ekonomiska motiv. Vi skulle inte få tillräcklig bredd på utbildningen med så små enheter, sade man, och det skulle bli alldeles för dyrt. Vad är det då vi har fått? Jo, vi har fått flera och flera besked om att många elever inte kan läsa och skriva när de lämnar högstadiet. Att oron är ett hinder i undervisningen. Att de elever som vill läsa störs av dem som saknar intresse härför. Vetenskapliga undersökningar visar klart att de mindre skolenheterna ger den absolut bästa skolmiljön, och det vore ju konstigt annars. Det är märkligt att hela 1960-talet har kunnat passera utan att dessa erfarenheter har anammats på ett effektivare sätt än som har skett trots påstötningar inte minst från centerhåll. Den nya läroplan för grundskolan som riksdagen fattade beslut om i våras bygger trots allt på en realistisk syn på skolarbetet. Vi hade anledning från vårt parti att på ett tidigt stadium väcka motioner i detta ämne och lägga fram förslag till en ny läroplan för grundskolan — detta med utgångspunkt i det utkast som skolöverstyrelsen under hösten 1978 presenterade. Det beslut om ny läroplan som riksdagen har fattat bygger i långa stycken på den motion som vi avlämnade från centern. I denna läroplan finns en verklighetsanknytning, som om den hanteras rätt i tillämpningen ger möjligheter till en skolverksamhet av varierande slag och som rimligen bör tillgodose elever med olika förutsättningar. I läroplanen betonas föräldraansvaret och arbetslivskontakten, vilka båda utgör hörnstenar i sammanhanget. Läroplanen ställer krav, och den framhåller kunskapsinhämtandet som den huvuddel det utgör. Att, som under många år har gjorts gällande på en del håll, kunskapsinhämtandet inte skulle vara så viktigt är helt obegripligt. Man börjar dess bättre även på dessa håll att tänka om vid det här laget. Vad som naturligtvis är viktigt är att se till att detta kunskapsinhämtande underlättas för de elever som har svårt att hänga med. Jag menar att den nya läroplanen ger vägledning härvidlag. Det gäller bara att inte krångla till det hela så förtvivlat, vilket händer rätt ofta. Antagningen till högskolan har livligt diskuterats under den gångna hösten. Skarp kritik har riktats åt olika håll, och debatten har nog inte varit precis glasklar. När riksdagen 1975 beslöt om nya regler för antagning till högskolan skedde detta under bred politisk enighet. För att bredda rekryteringsunderlaget och ge nya grupper möjligheter till högskolestudier antogs nya behörighetsregler. Sålunda blev arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande, liksom vissa föreningsmeriter har blivit det. Inte minst i de nya högskolornas rekryteringsområden fanns ett uppdämt utbildningsbehov som det måste tas hänsyn till. Åtskilliga med svag grundutbildning men med bred arbetslivserfarenhet borde efter vissa kompletteringar ges tillträde till högskolan. Så har det också blivit, men det vore fel att påstå att antagningen fungerat tillfredsställande. Frågan gäller i det avseendet främst huruvida ungdomar som söker direkt från gymnasiet till högskolan har missgynnats. Vid antagningen till vissa allmänna utbildningslinjer är det helt klart på det sättet. När riksdagen 1975 antog nu gällande regler ingick i beslutet en garanti för direktövergång från gymnasieskolan till högskolan. Lägst en femtedel av de antagna skulle vara sådana som gick direkt från gymnasieskolan. Tillämpningen har visat sig vara sådan att denna garanti inte alltid uppfyllts. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om att det i samband med 1975 års riksdagsbeslut klart uttalades att en översyn av dessa bestämmelser skulle komma till stånd sedan erfarenhet vunnits av det nya antagningssystemet. I den av trepartiregeringen nyligen avlämnade regeringsförklaringen anges också att en sådan översyn skall ske. Det är nödvändigt att den kommer till stånd så snart som möjligt. Centern kommer att inom regeringen verka för att vi får en bättre ordning för antagning till högskolan än den som gäller i dag. Jag tror inte heller att det finns någon anledning att söka finna några andra modeller för högskolans sätt att verka i övrigt än de som gäller i dag, men det finns mot bakgrund av de gångna två årens erfarenheter all anledning att se över antagningsbestämmelserna.

Herr talman! Om ganska exakt en vecka löper avtalen ut för större delen av de svenska löntagarna. Som så många gånger tidigare har det upprepats att de förestående löneförhandlingarna blir besvärliga. Självfallet blir förhandlingarna besvärliga, om inte arbetsköparparten är beredd att i förhandlingarna ta med det som för löntagarna är en av huvudfrågorna, nämligen hur de skall få igen den köpkraft som de förlorade under åren 1977 och 1978. Innevarande års utfall vet vi fortfarande ingenting om. Ingen kan bestrida att de svenska löntagarna fått vidkännas en reallönesänkning. Fackförbunden, som gjort egna beräkningar, har kommit fram till litet olika resultat. LO:s utredningsavdelning har kommit fram till en köpkraftsminskning med minst 5 926, men troligen kommer de närmare sanningen som hävdar att LO:s och TCO:s medlemmar förlorat en månadslön under vart och ett av åren 1977 och 1978, dvs. under de borgerligas två första regeringsår. Knappt hade den borgerliga trepartiregeringen tillträtt förrän den s.k. svångremspolitiken sattes i system. Arbetsköparna kände den borgerliga regeringens tjänstvillighet, vilket ledde till att de 1977 kunde lägga fram ett avtalsförslag som bl.a. innehöll kravet att ingen lönehöjning alls skulle medges under det första avtalsåret, i avvaktan på en gemensam utredning om att höja produktiviteten. Enligt arbetsköparna var löntagarna lata och måste jobba mera. Löntagarna skulle dessutom vara sjuka för mycket, och därför föreslogs en försämring av sjukförsäkringen. Vissa helgdagar skulle för att höja produktionen förändras till arbetsdagar. Man ville ha en konjunkturanpassad arbetstid, som kunde förlängas eller förkortas allt efter lågeller högkonjunktur. Vidare krävdes förändringar i de arbetsmarknadslagar som löntagarna under en lång följd av år kämpat sig till. Dessa lagar ger visserligen inte några garanterade rättigheter men innebär ändå ett visst skydd mot arbetsköparnas godtycklighet gentemot sina anställda. Även om arbetsköparna inte fick igenom alla sina mot arbetarna utmanande förslag blev 1977 och 1978 års avtal förlustavtal för löntagarna. Den uppgörelse som då undertecknades baserades på en prisstegring som i finansplanen för 1977 var beräknad till 5-6 926. Med hänsyn till den då redan planerade höjningen av mervärdeskatten var detta en medveten undervärdering av prisutvecklingen, i syfte att hålla lönekraven nere i avtalsöverenskommelsen. Eftersom syftet var att förstärka statskassan, togs ingen som helst hänsyn till effekterna av momshöjningen. Devalveringarna av kronan som sedan följde har samma prishöjande effekt och drabbar de ekonomiskt sämst ställda. Vidare genomfördes skatteomläggningar som gynnade enbart de högavlönade. De inkomsttagare som bäst behövde en skattereduktion fick i stället vara med och betala skattesänk Det blev skattebetalarna som fick stå för kostnaden för bidragen och subventionerna till företagen. T. o. m. den allmänna arbetsgivaravgiften, som avräknats i löneutfallet, skänktes tillbaka till företagen. Den pågående avtalsrörelsen gäller alltså inte enbart att komma överens om löner och andra villkor för 1980. Det gäller att ta igen löneförlusterna för 1977 och 1978. Hur reallöneutfallet blir för 1979 är beroende av resultatet av bl.a. förhandlingarna om kompensation för den prisstegring som redan ligger 2 26 över den garantiregel som finns inskriven i avtalen, liksom tilläggen för löneglidningsgarantin för dem som har bundna löner. Löntagarnas beräkningar måste då gälla nettoreallöner — lön efter skatt och med reell köpkraft. I många industrier har man räknat fram att det behövs 7—8 kr. mer i timmen för att enbart återställa 1976 års köpkraft. Löntagarnas misstänksamhet i årets avtalsrörelse är stor och befogad. De tänker inte låta sig luras en gång till och godta ett avtal som omedelbart urholkas ekonomiskt till följd av olika regeringsåtgärder. Det måste bli ett stopp för den borgerliga svångremspolitik, vars åtgärder hårdast drabbar landets låginkomsttagare. Löntagarna kräver därför att innan avtalet undertecknas få veta vilka åtgärder regeringen tänker vidta, som påverkar deras levnadsstandard negativt under avtalsperioden. Levnadsstandarden måste bevaras. Vad man vill veta är hur den miljard som krävs i de förestående jordbruksförhandlingarna kommer att slå igenom i prisutvecklingen. Kommer den borgerliga regeringen att helt avveckla subventionerna, som i dag utgår för att sänka priserna på vissa baslivsmedel? Och hur blir det med hyrorna, som nu tenderar att höjas flera gånger årligen och som redan i år har stigit med drygt 11 96? Priskostnadsindex är f.ö. ett dåligt mätinstrument för löntagare och låginkomsttagare när det gäller levnadsstandarden. För dem är det utgifterna för mat och hyra som är den tunga posten och avgörande för deras ekonomi. Jag vill ta ett exempel. En normalfamilj med två vuxna och två barn och med en försörjare har en årsinkomst på 60 000 kr., som är den genomsnittliga lönen för en industriarbetare. Den familjens matkonto ligger på ca 23 000 kr., vilket utgör hälften av familjens disponibla inkomst, dvs. inkomsten efter skatt men med bidrag inräknade. Lägger man så till boendekostnaden är det lätt att räkna ut vilken köpkraft den familjen har kvar. Här finns det alltså inget utrymme för den svångremspolitik som ekonomiministern talat sig så varm för i debatten. När det gäller skatten ger regeringsdeklarationen klara besked. Även i dagens debatt har det getts klara besked. Den nuvarande regeringen tänker fortsätta på den inslagna vägen, vilket betyder en ytterligare omfördelning av skattebördorna, så att höginkomsttagarna gynnas på låginkomsttagarnas bekostnad. Det är därför förklarligt och riktigt, när LO vägrar sätta sig ned och förhandla om en skattepolitik, som kommer att snedvrida förutsättningarna för hela avtalsrörelsen. I stället bör LO granska bolagsvinsterna för 1977 och 1978, som var betydligt bättre än vad Svenska arbetsgivareföreningen gjorde gällande, och tendensen visar ännu bättre resultat 1979. Vänsterpartiet kommunisterna kräver på sikt en i grunden förändrad politik med en planekonomi och en produktion med inriktning på människors behov och inte på vinst och profit. Vi har också konkreta krav, som skulle ge löntagarna en garanterad levnadsstandard och underlätta avtalsrörelserna. Bara en kort redovisning: Det är inga nya krav som ställs utan det är krav som vpk ställt under en lång följd av år, men som för vanliga löntagare blir alltmer aktuella. Det gäller krav på slopande av mervärdeskatten på livsmedel, ett omedelbart temporärt hyresstopp, ett effektivt prisstopp på alla dagligvaror. Och i avvaktan på ett nytt och mer demokratiskt skattesystem har vi föreslagit att alla löntagare i normala lönelägen skall ges en skattelättnad på 1 000 kr., som mest skulle gynna de lägst avlönade. Detta är viktigare än att sänka marginalskatten. Arbetsgivaravgifterna, som rör sig om åtskilliga miljoner, måste gå tillbaka till löntagarna, eftersom de hela tiden avräknas på löneutrymmet. Herr talman! Jag påminde i början av mitt anförande om 1977 års avtalsrörelse, och det finns anledning till detta. Valet 1979 gav oss tyvärr en borgerlig regering, och Svenska arbetsgivareföreningen känner nu en medvind i ryggen och spelar på nytt upp samma skiva som inför avtalsrörelsen efter valet 1976. Kort sammanfattat: Det finns inget utrymme för lönehöjningar, och produktionen måste öka på arbetarnas bekostnad. Löntagarna är inte beredda att godta ett lönebud med samma motivering en gång till. Det har klart framgått av de reaktioner som Svenska arbetsgivareföreningens utspel har gett ute på arbetsplatserna. Medlemmarna i de fackliga organisationerna är beredda på en offensiv avtalsrörelse för att återställa reallönerna, vilket de anser är helt nödvändigt. Men avtalsrörelsen gäller inte bara de direkta lönekraven. Den gäller bl.a. frågor om löneformer, fasta löner kontra ackord och prestationslöner. Facket måste börja driva krav mot den arbetshets som negativt påverkar olycksfall och utslagning. En kortare arbetsdag är en viktig reform av samma anledning. Frågan om 37,5 timmars arbetsvecka med 7,5 timmars arbetsdag måste aktualiseras och lösas i årets avtalsrörelse. Det är nödvändigt också ur jämställdhetssynpunkt att uppnå målet 6 timmars arbetsdag. Männen måste ges en kortare arbetsdag för att ha förutsättningar att på lika villkor delta i hemarbetet och barnens fostran. Det är lika viktigt som att ge kvinnorna möjlighet att på lika villkor ställa upp i arbetslivet. De skall inte som nu — på grund av bristande barnomsorg och för stor del av hemarbetet — tvingas till ett deltidsarbete, som inte ger det ekonomiska oberoende som är avgörande för en fungerande jämställdhet. En minimiarbetstid om minst 20 timmar per arbetsvecka är ett gammalt vpk-krav, som måste få en lösning. Den solidariska lönepolitiken måste fortsätta, även om den inte har fungerat tillfredsställande. Den har ändå haft en utjämnande effekt på löneskillnaderna. Det är illavarslande om LO, som det nu förefaller av pressen, tänker tubba på den principen och tillmötesgå arbetsköparna, som kräver en ökad löneskillnad. Detta är inte minst viktigt att framhålla efter dagens debatt, som gett löntagarna besked om hur borgerlig skattepolitik skall se ut. Ju högre lön man har, desto större skattesänkning skall man få. Detta är en utmaning mot alla låginkomsttagare, som ständigt kommer i kläm på grund av borgarnas svångremspolitik. Resultatet skulle bli att man kör över de många kvinnor som arbetar i de typiska kvinnoyrkena, som samtidigt är extrema låglöneyrken. Det gäller de många kvinnor som arbetar inom sjukvården och barnomsorgen, städerskor, ekonomibiträden, anställda inom handeln, textil etc. Dessa extremt lågavlönade har förväntat sig att årets avtalsrörelse skulle knäcka frågan om en lägsta lön. En lägsta lön på exempelvis 4 500 kr. i månaden är inget orimligt krav. Det skulle innebära en timlön på 22 kr. eller en årsinkomst på 54 000 kr., vilket fortfarande är en låg lön i förhållande till den genomsnittliga industriarbetarlönen. Det vore ändå en framgång för stora grupper. Samtidigt borde nu gällande ungdomslöner slopas. Herr talman! Detta är några av kraven i årets avtalsrörelse, krav som det inte finns någon prutmån på. Arbetarna har aldrig ställt sig utanför ansvaret för samhällsekonomin, men de vägrar att ta hela ansvaret. Svångremspolitiken måste vändas mot det håll där bärkraften finns.